tor kärnbränsle, Herr talman! Den energipolitiska diskussionen här i dag skiljer sig — m.m. inte så mycket från den som vi haft i samhället under de gångna åren — och den har varit märklig på flera sätt. För det första därför att debatten som sådan naturligtvis är ny — som alla vet förekom i denna kammare praktiskt taget ingen energidebatt alls före oljekrisen 1973. För det andra, och kanske framför allt, därför att debatten — trots att frågekomplexet är mycket vitt och brett — hittills till nära 100 926 har kommit att handla om endast en del av samma problemkomplex, nämligen kärnkraftsfrågan. Att vi — och därmed menar jag riksdagsledamöter i alla partier — inte debatterade energipolitik under de gångna decennierna måste man djupt beklaga i dag. Mycket hade sett annorlunda ut om riksdagen redan under 1950-talet lagt ned tid och arbete på hushållningsprogram samt satsat pengar på forskning kring alternativa energislag. Vi hade då förhoppningsvis haft en betydligt lägre energikonsumtion totalt sett och vi hade sannolikt varit mindre beroende av framför allt oljan än vad vi är i dag. Att debatten blivit så ensidig i vårt land beror självfallet på flera faktorer. Dels rymmer kärnkraftsfrågan — där ger jag herr Sjönell rätt — problem av en speciell dimension, dels har inte minst massmedia — sannolikt av ren okunnighet men ibland också i spekulation — funnit det mer intressant att beskriva energiproblemen som ytterst en fråga om ja eller nej till kärnkraft. Det är nog så, tveklöst, att många människor i det här landet just på grund av denna ensidighet i opinionsbildningen också upplever att själva kärnfrågan i energipolitiken är kärnkraften, när i själva verket Sveriges problem består av så oändligt mycket mer på det här området. Utgångspunkten för energibeslutet 1975 var en relativt noggrann analys av den energipolitiska verklighet som Sverige befinner sig i. I botten låg prognoser för konsumtionsutvecklingen, antaganden om olika energikällors tillgänglighet liksom även en samling förslag till åtgärder för bättre hushållning samt resurser för forskning och utveckling kring alternativa energikällor. Partierna var i långa stycken överens om de problem som energiverkligheten rymde. Vi var alla bekymrade över det stora oljeberoendet både från försörjningsmässig och från miljömässig synpunkt. Vi kände alla ett behov att spara och hushålla bättre med våra energiråvaror. Jag vill i det sammanhanget säga herr Jörn Svensson att den beskrivning han ger av mitt parti inte bara är felaktig utan direkt lögnaktig. Vi stödde alla tanken på ett brett sparprogram och även ett brett forskningsoch utvecklingsprogram kring alternativa energikällor. Vi var också alla osäk 61 ra om hur snabbt de olika sparåtgärder som vi föreslog skulle kunna ge effekt liksom om möjligheterna att redan de kommande 10-15 åren få några mera betydande tillskott i energibalansen från energislag som vind, sol, biomassa och jordvärme. I dag, ganska exakt två år senare, har vi dess värre inte nämnvärt mycket bättre informationsunderlag till vårt förfogande. Detta beror naturligtvis främst på att såväl forskningsprogrammet som åtgärderna för bättre hushållning varit i gång under en alltför kort tidsperiod för att vi skall kunna dra några entydiga slutsatser. Det måste nu vara en förhoppning för oss alla att det närmaste året och arbetet i energikommissionen dock skall ge kompletterande information och erfarenheter som gör det möjligt att komma fram till ett något så när väl underbyggt energipolitiskt beslut nästa år. Om vi inte har särskilt mycket mera detaljerad information här hemma om olika delar av energipolitiken jämfört med 1975, så har dock vissa närmast dramatiska förändringar skett utomlands. Läget var ju det att man unisont i västvärlden efter 1973 års oljekris — precis som i Sverige — uttalade sig för åtgärder för bättre hushållning, alltså mera sparande, samt satsning på alternativa energikällor, framför allt alternativ till oljan. I dag kan vi konstatera att dessa uttalanden på de flesta håll hittills varit tomma ord. Sparprogrammen har inte blivit verklighet. Den förväntade satsningen på framför allt kol som ett alternativ har inte heller blivit av. Kärnkraftsprogrammen i en rad länder har reducerats. Sammantaget innebär detta att världens efterfrågan på olja fortsätter att öka snabbt. En lång rad internationella organ har under det senaste halvåret försökt analysera situationen fram till slutet av 1980-talet. Slutsatsen är entydig, oavsett om det är OPEC, OECD eller något av de större oljeblagen som står för analysen: Världen kommer successivt allt närmare en situation där oljan blir en direkt bristvara på marknaden. Huruvida knappheten inträder i början, i mitten eller i slutet av 1980-talet — om det går bedömningarna något isär. Men huvudbudskapet från experterna är ändå detsamma: Vi måste snabbt och bestämt vidta åtgärder för att börja marschen ut ur oljesamhället! Det gäller inte minst länder av Sveriges typ. Vi saknar som bekant egen olja, men är trots detta till över 70 96 beroende av just olja för vår energiförsörjning. Ja, herr talman, det här är inga nyheter, men jag tror att det är angeläget att slå fast detta i det här sammanhnget. Detta är den verklighet vi lever och arbetar i. Det är den verklighet som måste utgöra bakgrunden till varje energipolitiskt beslut i det här huset. Glömmer vi för ett ögonblick bort vårt huvudproblem, nämligen vårt dramatiskt stora oljeberoende, så är det fara värt att vi satsar på helt felaktiga politiska lösningar. Det är — tvärtemot vad herr Jörn Svensson sade — ingen hemlighet att partierna i den nya regeringen har haft och har delvis olika uppfattningar om vissa delar av energipolitiken. Vi är överens om behovet av bättre hushållning. Vi är också överens om att Sverige på lång sikt måste i ökad utsträckning gå över till förnyelsebara resurser. Vi är också = Nr 107 överens om att en sådan ändrad inriktning kräver speciella åtgärder från statsmakternas sida. Vi är också överens om att energikonsumtionens tillväxt inte kan fortsätta som hittills. Det finns ekologiska gränser för denna tillväxt, och det är en förstahandsuppgift att inrätta politiken så Särskilt tillstånd att att vi inte kolliderar med naturens egna lagar. tillföra kärnreak Vad vi inte har varit överens om är bedömningen av det korta och tor kärnbränsle, medellånga tidsperspektivet, dvs. hur snabbt sparåtgärderna skall kunna m.m. ge resultat och hur snabbt de alternativa energislagen kan ge ett reellt tillskott i vår balans. Vi är vidare oense om det förnuftiga i att utnyttja kärnkraften, en oenighet som beror dels på de olika bedömningarna av möjligheterna att snabbt spara energi, dels på olika uppfattningar om kärnkraftens farlighet. Moderaterna ansåg vid 1975 års beslut efter en noggrann analys att kärnkraftens risker inte var större jämfört med den övriga problematik vi har på detta område än att vi kunde acceptera en fortsatt försiktig utbyggnad, dvs. vi ansåg att säkerhetsproblemen kunde klaras på ett betryggande sätt. Vi hade samtidigt och har fortfarande en djup respekt för dem som hävdar motsatsen. När därför den nya regeringen trädde till var det naturligt för oss att i den här frågan acceptera förnyade studier av säkerhetsfrågorna liksom en förnyad bred analys av hela energipolitiken. Regeringspartiernas arbete med energifrågan fram till 1978 utgår i huvudsak från tre förutsättningar. För det första tillsattes energikommissionen, där meningen är att motståndare och anhängare till olika energikällor gemensamt skall försöka komma fram till en bedömning av möjliga sparåtgärder, olika energislags miljöproblem, de förnyelsebara energikällornas förutsättningar osv. En noggrann analys av vad en avveckling av kärnkraften skulle innebära skall också tas fram. I botten för kommissionens arbete ligger helt självklart vårt stora oljeberoende med dess försörjningsmässiga, valutamässiga och miljömässiga risker. Herr Carlsson i Tyresö kom in på vårt ekonomiska läge. Där tror jag det är angeläget att framhålla det svåra läge som just oljeimportens fördyring har försatt oss i. Oljeimporten kostade oss omkring fyra miljarder kronor i valutor 1973. År 1976 kostade den drygt tretton miljarder kronor. Det innebär att vi verkligen måste lyfta oss i håret på en lång rad andra områden för att ha råd att betala den här fördyrade importen. För det andra har partierna enats om bibehållen handlingsfrihet på energiområdet fram till 1978. Det måste innebära att inga drastiska åtgärder vidtas före riksdagsbeslutet samma år. Skall t.ex. kärnkraften avvecklas därför att man finner att säkerhetsproblemen är så allvarliga, då skall det beslutet fattas 1978 och inte i dag, dvs. efter en noggrann analys av hela den energipolitiska problematiken och av säkerhetsfrågorna. För det tredje och slutligen har partierna enats om att sätta upp nya 63 villkor för att få ta reaktorer i drift, dvs. den lag som vi behandlar i dag. Den nya lagen innebär, som jag tolkar den, något av ett stanna upp och tänka efter när det gäller kärnkraften. Meningen är ju att vi med speciell tyngd i energikommissionen skall studera kärnkraftens säkerhetsoch avfallsproblem. Vi försöker alltså inte dölja någon oenighet, herr Jörn Svensson. Vi använder snarare tiden fram till 1978 för att ånyo studera och utvärdera dessa frågor. Och i energikommissionen sparas, det kan jag försäkra, ingen tid eller kraft för att utvärdera alla de olika förslag som kommer från olika ledamöter. Jag hoppas att kammarens ledamöter uppmärksammade kontentan av vad Jörn Svensson sade: kärnkraft i Sverige är någonting fult, någonting oacceptabelt, medan kärnkraft i ett socialistiskt samhälle är någonting helt annat. Det är en ganska enastående argumentation. Det är alltså för Jörn Svensson och vpk inte primärt en fråga om säkerhetsproblem, radioaktiv strålning, som det är för centerpartiet och för övriga motståndare till kärnkraften — en djupt känd oro för säkerhetsmässiga problem som kan skada människor och natur — utan det är själva grundförutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen som Jörn Svensson talar om. Men man kan inte ena dagen som vpk kräva tung, råvarubaserad industriutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten för att skapa sysselsättning och andra dagen stå här i kammaren och tala om behovet av finmekanik och småskaleproduktion. Det går inte ihop. Och över huvud taget är Jörn Svenssons argumentation i dessa frågor djupt lögnaktig från början till slut. — Herr talman! Det är inte ofta jag använder sådana kraftuttryck, men jag tycker de passar väl in på just Jörn Svensson. Det är alldeles givet att den slutliga bedömningen när det gäller bl.a. avfallsfrågorna måste bli en politisk avvägning. Vi kan alla ha nyansskillnader i bedömningen av vad som är en säker hantering. Vi kan också ha nyansskillnader när det gäller att jämföra riskerna vid kärnkraftsteknologin med andra energikällors säkerhetsproblem. Herr Wååg var inne på detta. Vad innebär t.ex. en fortsatt ohämmad förbrukning av fossila bränslen — vare sig vi nu använder olja eller kol — för klimatbalansen på lång sikt? De stora koloxidutsläppen kan vi inte göra någonting åt, och klimatologerna tycks vara mer och mer överens om att dessa kan leda till störningar i klimatbalansen, som i sin tur drastiskt kan förändra förutsättningarna för mänskligt liv. Herr Wååg tog upp gasfrågan, där säkerhetsanalyser i USA visar att väldigt stora katastrofer kan inträffa, om man satsar hårt på denna energiform med dagens teknik. Personligen har jag, herr talman, den uppfattningen att den civila kärnkraftens avfallsproblem kommer att kunna klaras på ett säkert sätt. Jag vill dock instämma i den kritik som har riktats både mot ansvariga politiker och mot kärnkraftsindustrin och som går ut på att man på ett alltför sent stadium började ta krafttag för att bringa dessa frågor till en lösning. Framför allt ur den aspekten är den föreslagna villkorslagen ändamålsenlig och bra. Berörda myndigheter och företag har fått en spark på smalbenen, och sedan ungefär ett halvår tillbaka pågår ett mycket — Nr 107 intensivt arbete för att klara dessa problem. Vi har redan genom herr Sjönell fått en uppräkning av vad som skett: projektet Kärnbränslesäkerhet, ASEA:s nya förslag till lösning, osv. Den socialdemokratiska oppositionen har varit starkt kritisk till vill — Särskilt tillstånd att korslagen, i sin motion och här i dag i kammaren. Man menar att lagen = tillföra kärnreakär onödig och att vi precis lika gärna kunde ha använt oss av den gamla = tor kärnbränsle, atomenergilagen. Detta hade, herr talman, varit högst tveksamt. För det = m.m. första innehåller atomenergilagen inga klara regler för ersättning. Sådana hade man alltså ändå måst sätta upp. För det andra skulle ett användande av atomenergilagen ha inneburit att olika reaktorer hade behandlats olika med samma lag. Detta hade rent juridiskt inte hängt ihop. Mot detta hävdar socialdemokraterna i sin reservation att om nu nya reaktorer ej får tas i drift förrän lösningar på avfallsfrågan presenterats, så borde de som redan är i drift i konsekvensens namn också stängas av. Detta senare tycker jag är en svag invändning, eftersom var och en vet att ett sådant beslut omedelbart skulle leda till ransoneringar och omfattande problem med sysselsättningen och för vår ekonomi. Inget av partierna i den nya regeringskoalitionen har fört till torgs uppfattningen att man skulle avveckla kärnkraften över en natt, utan det har hela tiden varit fråga om att en avveckling, om den skall komma till stånd, skall ske — låt mig använda herr Palmes ord — planmässigt, alltså efter en noggrant uppgjord plan. Villkorslagens syfte är ju just — och det vill jag understryka — att tvinga fram lösningar för att vi skall kunna fortsätta kärnkraftsprogrammet. Det är så jag upplever den. För det tredje och slutligen är det ett obestridligt faktum att det är statsmakterna som haft ledningen när det gäller utvecklingen av den civila kärnkraften i Sverige. Staten äger ca två tredjedelar av reaktorerna och har genom sina engagemang i ASEA-Atom och Atomenergi varit den pådrivande kraften. När nu statsmakterna efter regeringsskiftet delvis intagit en ny attityd till den här energiformen finns det all anledning att markera detta med en speciell lagstiftning. Socialdemokraterna drev under sin regeringstid utvecklingen medvetet fram mot att Sverige skulle bygga en egen upparbetningsanläggning. Aka-utredningen var också inne på sådana tankegångar, även om utredningen icke förordade ett beslut i frågan omgående. I dagens läge har plötsligt socialdemokraterna bytt fot. Man vill inte upparbeta vare sig här hemma eller utomlands. Det är ett något egendomligt lappkast. Det har sedan viss tid i den internationella debatten argumenterats för och emot upparbetning. Vissa personer har hävdat att själva plutoniumhanteringen var riskabel och skulle kunna leda till en icke önskvärd spridning av kärnvapen. Det ligger förvisso någonting i detta resonamang så till vida som det finns en teoretisk koppling mellan det plutonium som produceras i en civil reaktor och framställning av vapen. Experter har dock hävdat — och detta under stor enighet — att vapenframställning via reaktorplutonium vore en både krånglig, dyrbar och 65 osäker väg. Det finns dess värre möjligheter att framställa kärnkraftsladdningar på ett enklare, billigare och mera rationellt sätt. Ett nej till upparbetning av den anledningen vore sålunda mycket av ett slag i luften när det gäller möjligheterna att stoppa en fortsatt kärnvapenspridning. Även utan civil kärnkraft finns det kunskap i ett stort antal länder för att — om den politiska viljan funnes — skaffa sig egna kärnvapen. Det är, herr talman, den bistra och bittra sanningen. President Carter har nyligen slagit fast att USA f.n. inte skall satsa på upparbetning, ej heller på den s.k. bridteknologin. Han har gjort det främst mot bakgrunden av risken för plutoniumspridning. Det är ett vällovligt initiativ, men man måste vara relativt tveksam om effekterna. Långt viktigare än detta stopp för upparbetning ser jag då Carters inbjudan till övriga industriländer att gemensamt stärka kontrollmekanismerna och helt enkelt avstå från export av så känslig teknologi till instabila länder och regimer. Där kommer tanken på regionala kärnbränsleanläggningar in i bilden, en lösning som bl.a. förre statsministern Olof Palme engagerade sig för så sent som under 1976 — en modell där t.ex. ett antal europeiska stater i samverkan och under betryggande internationell kontroll hanterar det klyvbara materialet. Det är också något sådant som håller på att utvecklas i Europa och då med den franska anläggningen La Hague som bas. Presskonferensen med president Carter för en dryg vecka sedan visade med all tydlighet att han direkt förordar sådana lösningar för Europas del. Jag vill med detta, herr talman, inte på något sätt kategoriskt förorda upparbetningsalternativet. Tvärtom inser jag att alternativet icke upparbetning har flera fördelar men också vissa nackdelar. Fördelarna skulle ligga i att man slipper den komplicerade upparbetningsteknologin. Man slipper vidare hantering av plutonium i ren form, vilket inte minst psykologiskt kan vara en fördel. Å andra sidan blir avfallsmängderna betydligt större om man icke upparbetar, och dessutom måste avfallet hållas avskilt från biosfären under många gånger längre tid, eftersom plutonium finns kvar i avfallet och dess halveringstid som bekant är mycket lång. Vad den hittillsvarande debatten har förtigit är just det faktum att det avfall som blir kvar efter upparbetning i stort sett kan betraktas som ofarligt efter 600-700 år. Radioaktiviteten avklingar snabbt med tiden, och avfallet har redan efter 30 års förvaringstid endast hälften av den giftighet som gällde närmast efter kärnklyvningsprocessen. För att summera: Hela villkorslagens syfte har varit att öka aktiviteten inte minst hos kraftföretagen på det här området. Det vore, menar vi, inte en ansvarsfull politik att fortsätta kärnkraftsutbyggnaden utan att ha klara besked om hur man har tänkt sig att ordna avfallshanteringen. Som jag tolkar lagen är det fråga om att få fram åtminstone en god lösning, som vi vet att vi kan använda oss av. Vi bör dock inte i dag bestämma oss entydigt för en specifik hantering. Själva slutförvaringen skall inte ske förrän i början av 1990-talet. Det viktiga är att vi får fram en lösning, ett alternativ, som vi vet att vi kan använda oss av. Vi bör självfallet, även om och när vi funnit en bra lösning, fortsätta att satsa stora pengar — Nr 107 på forskning och utveckling. Det är högst sannolikt att forskningen i Torsdagen den sinom tid kan komma att ge lösningar, som eliminerar de här problemen, 14 april 1977 eventuellt genom att man helt enkelt lyckas fullständigt bränna ut det I långlivade aktiva materialet. Särskilt tillstånd an Som jag redan tidigare anfört, herr talman, är jag optimistisk om möj = tillföra kärnreak ligheterna att på ett betryggande sätt lösa de här problemen. Jag kan tor kärnbränsle, för dagen inte säga vilken alternativ lösning som är den bästa. Som jag — m.m. redan har framhållit finns det föroch nackdelar med de olika förslag till lösningar som har presenterats. Det viktiga är nu att vi satsar alla krafter på att verkligen försöka nå en lösning som är tillfredsställande. För — och det är ett viktigt konstaterande — oavsett vad vi anser om den fortsatta kärnkraftsutbyggnaden så har vi redan i dag avfallsmängder i vårt land och utomlands som måste tas om hand. Det kan vara värt att påminna om att kärnvapenmakterna under åren efter kriget sam manlagt producerat plutoniumavfall i — jämfört med de civila avfalls mängderna — enormt stora volymer. Överslagsberäkningar tyder på att de militära avfallsvolymerna totalt i världen ligger någonstans omkring 500 000 m? flytande avfall. Mot detta skall ställas de mellan 2 och 3 m? perspektivet är det svenska kärnkraftsprogrammets avfallsvolymer ett
Herr talman! Till herr Wijkman har jag endast en mycket kort fråga: Delar herr Wijkman den uppfattning som statsministern gav uttryck åt i TV härom kvällen, nämligen att några fler aggregat inte kan laddas i nuvarande situation på säkerhetsområdet?
Herr talman! Inte heller jag såg programmet, men jag har sett det refererat i pressen. Det är väl ingen hemlighet för herr Carlsson i Tyresö att herr Fälldin och jag har haft olika bedömningar av avfallsfrågen, men jag står helt bakom det lagförslag som nu behandlas. Jag skulle vilja uttrycka mig på det viset att när det första kraftbolaget kommer in med en ansökan, då kan jag svara säkert på frågan. Jag kan inte i dag t.ex. göra en utvärdering entydigt av den nya ASEA tekniken. Jag kan heller inte i dag göra en utvärdering av de problem som sammanhänger med ett upparbetningskontrakt i La Hague. Men min allmänna inställning är ju optimistisk, och jag har personligen under en följd av år betraktat avfallsproblemet som rimligt att hantera. Personligen är jag också för framtiden mera inriktad på att studera andra delar av den här mycket komplicerade teknologin ur kontrollsynpunkt. Jag tror att det är för tidigt att i dag stå och diskutera tänkbara modeller som kraftföretagen kommer med. Såvitt jag vet har Vattenfall och de som är inblandade i kärnbränslesäkerhetsprojektet en tidsplan som tyder 67 på att de någon gång i oktober-november skall lämna en preliminär rapport. Det är väl först då vi får möjlighet att studera inte bara upparbetningsfrågan utan även berggrundsförvaring och sådana detaljer.
Herr talman! Innebär detta alltså att företrädaren för moderata samlingspartiet är beredd att medverka till att på ett område satsa 9 000 milj.kr., med stor risk för att detta kapital icke skulle utnyttjas, att färdigställda kraftverk inte skulle få producera elektrisk kraft? Har inte herr Wijkman i grunden den bedömningen att säkerhetsproblemen går att klara och att man därför skall ladda de aggregat som kommer till utförande?
Herr talman! Jag har den bedömningen i grunden att vi någon gång, kanske i början av 1978 när energikommissionen börjar bli klar, kommer att ha ett antal handlingsalternativ framför oss — med säkerhetsmässiga, miljömässiga, säkerhetspolitiska, ekonomiska osv. konsekvenser. Då måste riksdagspartierna ta ståndpunkt, och då kommer man att väga olika parametrar mot varandra. Det är min preliminära bedömning, och det har jag aldrig stuckit under stol med, för det första att jag tror att säkerhetsfrågorna på kärnkraftsområdet kan hanteras på ett rimligt och säkert sätt och för det andra att kärnkraften åtminstone under'en ganska lång övergångsperiod är nödvändig i det här landet i ungefär den omfattning som vi fattade beslut om 1975. Om vi skall ha tio, elva, tolv, tretton eller femton reaktorer är mera en akademisk fråga i det här sammanhanget. Jag tror ingen vill bygga fler än vad som absolut behövs. Jag vill inte — lika litet som jag tror någon i regeringen och lika litet som jag tror någon socialdemokrat — föregripa den handläggning som nu sker inom energikommissionen, men det är alldeles uppenbart att de statsråd som representerar moderata samlingspartiet — det är det jag utgår från i alla fall — har en allmänt optimistisk bedömning av möjligheterna. Annars skulle de naturligtvis inte satsa de här pengarna. Sedan, herr talman, vill jag säga att det är inte enbart staten som är inblandad utan även privata kraftbolag — konsortialavtalet för Forsmarksbygget är t.ex. av komplicerad natur. Och oavsett vilken bedömning man hade från en dag till en annan så är det — där håller jag med herr Sjönell — ett mycket mycket stort företag att över huvud taget vända om energipolitiken. Det går inte från en månad till en annan.

Herr talman! Jag tycker det har varit intressant att följa med i den internationella debatten under den senaste tiden då det gäller kärnkraftsfrågan. Därvid har naturligtvis uttalanden av den amerikanske presidenten Carter varit något av det mera anmärkningsvärda. I en nyss avslutad valrörelse sade han, att man borde iaktta en viss försiktighet med kärnkraftsutbyggnaden, men att man mera helhjärtat borde satsa på en = Nr 107 upparbetning av det använda kärnbränslet.

tor kärnbränsle, Detta tycker jag ger problemet i ett nötskal. Det gäller ett mycket — m.m. stort problem. Jag tror att man bör vara rätt aktsam med de tvärsäkra omdömena om vilken linje man skall ha i en framtid. Vi bör ha en flexibel anpassning till den dagsaktuella situationen. När man diskuterar kärnkraftsfrågan bör man nog också - som de flesta talare gjort här — göra avstampen med en tillbakablick på vad som hänt här hemma i Sverige och även internationellt. ”Festen är över” var ett bevingat uttryck som fälldes när oljekrisen för en del år sedan uppdagade mänsklighetens beroende av oljan för sin energiförsörjning. Och visst var festen över. Den industrialiserade världen vaknade upp och såg sitt kolossala beroende av oljan, ett beroende som hade ekonomiska, politiska och militära konsekvenser. Den energidebatt som sedan följt i oljekrisens spår har också ställt i fokus det förhållandet att de energiresurser som vi mest litat till, de fossila bränslena, är en s.k. ändlig resurs och att vi i en, i det historiska perspektivet, rätt näraliggande framtid kommer att ha förbrukat dessa tillgångar om vi fortsätter samma obetänksamma slösande som tidigare. Detta är en aspekt på energifrågan. Våra energiresurser kommer att ta slut mycket snabbt om vi inte sparar på dem, och de kommer inte heller att användas på bästa sätt om vi inte värderar den lämpliga energianvändningen för ett visst ändamål. Det kan exempelvis inte vara vettigt att vi snabbt bränner upp våra oljetillgångar, när oljeresurserna behövs för viktiga ändamål i framtiden på områden där oljan inte kan ersättas. För vår energiförsörjning är vi i dag i huvudsak beroende av tre energislag: oljan, vattenkraften och kärnkraften. Oljan, som har den största andelen, tar slut så småningom och den binder oss till vissa stater och politiska block på ett icke önskvärt sätt. Förbränning av oljan har också svåra miljöeffekter, så svåra att de i ett längre perspektiv kan visa sig ödesdigra för allt organiskt liv. Vattenkraften är en ren och bra energikälla men vi har vid det här laget nyttjat denna tillgång till den gräns där en ytterligare utbyggnad kommer i konflikt med miljöintressen och med vår önskan att lämna några älvar kvar i sitt naturliga tillstånd sparade till kommande generationer. Av vattenkraften kan vi ta till vara ytterligare kraft genom en hårdare exploatering av redan reglerade älvar och genom att modernisera gamla turbiner och bygga på dammar. Men den tillskottskraft som vi får på det sättet är trots allt av marginell betydelse. Så har vi kärnkraften. Den debuterade inför mänskligheten i krigsbruk med bomberna över Hiroshima och Nagasaki, och den oerhörda kraft 69 som den utvecklade och den förödelse den åstadkom blev en chock för mänskligheten, en chock som fortfarande sitter på djupet hos människorna. Så kom de ljusa framtidsvisionerna om kärnkraftens fredliga användning. Den skulle bli billig, överlägset billig gentemot övriga energikällor. Den var bättre ur miljösynpunkt, och när briderlösningen blev klar skulle man ha tillgång till en energiresurs som ständigt förnyade sig i en takt snabbare än förbrukningen. Problemen med upparbetning, annan hantering och förvaring av det använda kärnbränslet hade man inte så bråttom att ta itu med. Utvecklingen av den kommersiella driften av kärnkraftverken prioriterades, avfallshanteringen och kärnkraftens säkerhetsproblem fick komma i andra hand. Så har den aktuella kärnkraftsdebatten kommit i gång. Den har, som jag nämnt tidigare, också ett emotionellt ursprung, människans naturliga rädsla inför de väldiga krafter som finns dolda i kärnkraften och dess dokumenterade förmåga till förödelse. Den har ett sakligt underlag i de kvarvarande, ännu ej lösta problemen med avfallshanteringen, den slutliga förvaringen av avfallet och säkerhetsrisker rent allmänt vid drift och transporter samt riskerna för kärnvapenspridning och terrorverksamhet. I min redogörelse för nu tillgängliga energiresurser av betydelse för vårt lands energiförsörjning och den summariska jämförelse som jag gjort av fördelar och nackdelar skall jag kort föra in kolet. Kol finns i rätt stora mängder runt om i världen och har spelat och kommer att fortsätta att spela en betydelsefull roll i världens energiförsörjning. I Sverige har vi inga nämnbara fyndigheter av kol, och vi har ingen egentlig tradition, allmän kunskap och organisation att ta emot kol och omvandla detta till användbar energi. Det tar tid att bygga upp ett landsomfattande system för användning av kol, stora risker uppstår för människan vid brytning och annan hantering av kol och kolet är starkt nedsmutsande av miljön. Om man trots dessa nackdelar med kolet är tvungen att låta kolet överta en större del av oljans och kärnkraftens roll i energiförsörjningen, så är detta ett omställningsarbete på rätt lång sikt. Rent allmänt bör det fastslås att alla förändringar i vårt lands energiförsörjning är stegvisa omvandlingar under relativt lång tid; länken mellan en avtrappning av en energiresurs och övergången till en ny rör sig om minst tiotalet år. Detta är viktigt att komma ihåg inför de krav på snabba förändringar i vårt lands energiförsörjning som ofta förs fram i debatten. Jag skall komma tillbaka till den aktuella propositionen om energihushållning i slutet av mitt anförande, men jag vill som en slutsats av vad jag sagt om nu tillgängliga energikällor fastslå att det är av utomordentlig betydelse att vi i Sverige satsar på en återhållen energikonsumtion och en tryggare energiförsörjning. Inte minst bör forskningen och utvecklingsarbetet inriktas på de förnyelsebara energikällorna, exempelvis geotermisk energi, solenergi och vindenergi. Men vi skall ha klart för oss — och det vill jag understryka — att tidsperspektivet är ganska långt. En utveckling och en omställning till dessa energikällor hinner inte få någon avgörande betydelse för vår energiförsörjning inom de när — Nr 107 maste 15-20 åren, och jag tror att när jag säger det har jag inte på något sätt tagit till i överkant. Innan jag går vidare i mitt anförande vill jag klart slå fast att folkpartiets = linje då det gäller kärnkraften och vår framtida energipolitik är densamma = Särskilt tillstånd att som redovisades i valrörelsen och som har legat fast under hela 1970-talet. — tillföra kärnreak Den syftar till att trygga energiförsörjningen, så att inte sysselsättningen tor kärnbränsle, hotas. Den får inte bli ett hot mot människors liv och hälsa, och den m.m. bör vara skonsam mot miljön. Vi vill ha en stark hushållning med energi. Beträffande kärnkraften ser vi den som en parentes i vår energiförsörjning, och genom ett starkt sparprogram vill vi minska beroendet av både den och oljan. De senaste prognoserna för vår framtida energikonsumtion pekar mot ett behov av tio reaktorer omkring år 1985, och vi skall naturligtvis inte ta fler reaktorer i bruk än vad som är nödvändigt för att klara jobben och välfärden och som går att ta i bruk utan att vi behöver öka oljeimporten. När riksdagen 1975 beslutade att utöka kärnkraftsprogrammet gick vi emot den utökningen. Vi vägrade att lyfta på bommen för en vidare vandring in i kärnkraftssamhället innan avfallsproblemen och säkerhetsfrågorna var lösta på ett betryggande sätt. Enligt vår mening är därför villkorspropositionen, som i sin tur bygger på regeringsförklaringen, ett nödvändigt instrument för att kunna bedöma om vi kan ta i bruk de reaktorer som nu är under byggnad. Vi fäster stort avseende vid villkorslagen som en möjlighet att behålla den handlingsfrihet inför ett kommande långsiktigt riksdagsbeslut om vår framtida energiförsörjning som anges i regeringsförklaringen. Villkorslagen innehåller de regler som regeringen har att handla efter fram till dess det nya energibeslutet är fattat. Jag anser det nödvändigt att kraftigt stryka under att den energipolitik som folkpartiet gick till val på fortfarande står fast. Det är nödvändigt att göra detta, då det varit ett flitigt kannstöpande i massmedia om att folkpartiet övergivit sin tidigare restriktiva linje i kärnkraftsfrågan. Folkpartiet har varit kärvare att göra upp med än moderaterna — det är ett exempel på hur skvallret har gått. Vi har utan vidare sorterats in i ett bås med kärnkraftsivrare, utan att det finns något fog för detta i uttalanden från partiledning eller riksdagsgrupp. Jag kan inte dölja att detta väckt irritation inom folkpartiet. Folkpartiet har inte i tid och otid sprungit ut med kommentarer i kärnkraftsfrågan sedan det kom i regeringsställning, eftersom förhandlingar pågått inom regeringen mellan de samverkande partierna i denna politiskt känsliga fråga. Det har alltid ansetts vara god förhandlingssed att göra så, dvs. att hålla tyst så länge förhandlingarna pågår. Vi har velat hålla på denna riktiga princip. I den reservation som socialdemokraterna fogat till utskottsbetänkandet nr 23 säger reservanterna att villkorslagen inte behövs, varken för att täcka in villkorsreglerna eller ersättningsreglerna. Enligt folkpartiets mening har inte reservanterna stöd för denna uppfattning. Som jag sagt tidigare i mitt anförande är villkorsreglerna ett nödvändigt 7 instrument för regeringen för att kunna bedöma om vi kan ta i bruk de reaktorer som nu är under byggnad. Det grundläggande i detta sammanhang är att tillstånden att driva reaktorerna är förbundna med klara regler för upparbetning och förvaring av avfallet. Jag ställer här samma fråga som herr Sjönell. Om den gamla regeringen bedömde riskerna med avfallshanteringen som lika stora för miljö och människor som den nya regeringen anser dem vara kan man fråga sig, varför den inte uppställde några villkor för kraftproducenterna. Ingvar Carlsson sade att det fordras politisk vilja för att ställa upp sådana regler, men har den politiska viljan då inte funnits under de gångna åren? När man nu enligt reservanternas mening redan har detta instrument i atomenergilagen tycker jag att frågan är berättigad. Utskottet delar också regeringens uppfattning att den nya regleringen endast omfattar de reaktorer för vilka tillstånd har meddelats men som ännu inte tagits i bruk. Detta gör också villkorsreglerna motiverade. I sin argumentation mot lagförslaget — och det är ganska märkligt att man från socialdemokraternas sida reagerar så häftigt på lagförslag som skall öka säkerheten vid våra kärnkraftsanläggningar — går reservanterna, enlig min mening, till överdrifter i sin argumentation. Lagen anses inte bara ”onödig och olämplig utan också skadlig”. Jag har svårt att förstå hur lagen kan vara skadlig. Varje minut som reaktorerna producerar avfall och man inte har en klar plan för vad man skall göra med avfallet är ett riskmoment. Att man nu med villkorslagen tvingar kärnkraftsföretagen att redovisa sina planer i detta hänseende kan väl knappast vara skadligt från samhällets och människornas synpunkt. Reservanterna kritiserar också uttrycket ”helt säker förvaring” i villkorsformuleringen. Enligt deras uppfattning kan ett sådant krav, draget till sin yttersta konsekvens, inte uppfyllas praktiskt och teoretiskt. Reservanterna menar att detta skulle betyda att all kärnkraft omedelbart måste avvecklas. Vad det rör sig om är en skärpning av säkerhetskraven i en omfattning som den gamla regeringen inte var beredd att föreskriva. En rad kriterier för säkerhetsbedömningen anges t.ex. i propositionen. Förvaringen skall uppfylla de krav som måste uppställas beträffande strålningsriskerna, avfallet eller det använda kärnbränslet måste ha en säker isolering tills aktiviteten minskat till en ofarlig nivå. Utskottsmajoriteten finner uttrycket ”helt säker” vara ett adekvat uttryck för den höga säkerhetsnivå som erfordras då det gäller förvaringen av avfaliet från kärnkraftverken. Jag kommer så fram till hur man skall tolka uttrycken ”hur och var” en helt säker förvaring av högaktivt avfall eller upparbetat bränsle kan ske. I den ordexercis som är nödvändig när man skall granska lagförslag är i det här fallet ordet ”hur” det viktigaste. Ordet ”var” kommer sedan som en konsekvens av ”hur” avfallet skall förvaras. Specialmotiveringen anger klart vad som skall läggas i ordet ”hur” — det skall hållas avskilt så att det inte kan skada liv, det skall finnas detaljerade planer för förvaringen, om avfallet skall förvaras i fast eller flytande form, hur in slutningen skall vara utformad, förebyggande åtgärder mot att avfallet — Nr 107 sprids genom processer i naturen, hur man skall förebygga olycksfall, Torsdagen den sabotage och krigshandlingar. 14 april 1977 Beträffande inslutningen av det högaktiva avfallet har ASEA-laboratoriet i Robertsfors kommit fram med en ny metod med ett hölje av = Särskilt tillstånd att en hårdhetsgrad som vida överstiger det svenska urbergets. Jag har haft = tillföra kärnreaktillfälle att se denna produkt, och den är framtagen ur i stort sett samma = tor kärnbränsle, process som man använder när man under högtryck skapar syntetiska m.m. diamanter. Redan nu har ASEA:s resultat väckt stor internationell uppmärksamhet, och det skulle vara mycket tillfredsställande om Sverige på detta sätt kunde bidraga med en värdefull bit när det gäller hur man skall förvara avfallet. Ordet ”var” kommer som jag sade tidigare som en konsekvens av ”hur” man skall förvara avfallet, och det fordras alltså inte sådana preciserade kriterier som reservanterna efterlyser i sitt förslag till skrivning. Sammanfattningsvis vill jag säga att lagförslaget är både nödvändigt och lämpligt utformat. I specialmotiveringen klargörs lagförslagets innebörd, och det är det väsentliga i allt lagstiftande. Precis som i all annan miljöfarlig verksamhet får kraftproducenterna ta på sig ansvaret för att lösa de problem som deras verksamhet ger upphov till. Det har inte varit fallet vid den tidigare tillståndsgivningen på kärnkraftsområdet. Redan nu kan man se tecken på att utvecklingsarbetet och forskningen då det gäller kärnbränslet och högaktivt avfall stimulerats och den svenska kärnkraftsindustrin satsar nu helhjärtat för att komma i nivå med de uppställda kraven. Avslutningsvis skall jag ta upp några av de frågor som jag berörde inledningsvis då det gäller energihushållningen och som behandlas i utskottets betänkande nr 24. Detta har varit en mycket viktig politisk fråga för folkpartiet och det är glädjande att se hur opinionen har svängt. Jag kommer ihåg hur Gunnar Helén 1973 närmast blev hånad av de politiska motståndarna när han föreslog en målmedveten satsning från samhället på sparandets område. Den energikommission som tillsattes i december 1976 har till uppgift att samla material för regeringens förslag till riksdagen 1978, och det är en viktig deluppgift då det gäller att lägga fram förslag om en effektiv användning av energin och hur man skall kunna påverka elkonsumtionen i dämpande riktning. Inom detta område ligger frågor om stöd till åtgärder, som kan förbättra energihushållningen, och kommissionen kommer att granska sektor för sektor i samhället. Det är helt klart att det finns mycket att göra på detta område, då vi slösar och misshushållar med energin på det grövsta i vårt dyra fosterland. Vi i folkpartiet fäster stora förhoppningar vid det forskningsprogram som finns i regeringsförslaget, och vi tillstyrker också det bemyndigande som regeringen begär för att göra mera långsiktiga åtaganden om stöd och forskning inom energiområdet. Herr talman! Denna linje med sparsamhet och ett rätt utnyttjande av våra energiresurser kombinerat med satsning på utveckling och forsk 73 ning inom samma område är centrala delar i folkpartiets energipolitik. Vi är tacksamma för den uppslutning som övriga partier nu visar i de delar där vi i ett tidigt skede stod ensamma. Beträffande kärnkraftens roll i vår energiförsörjning ser vi den som en parentes och vi måste hela tiden ha blicken riktad mot det som måste komma efter oljan och kärnkraften. Skapande av en ny, skonsammare och bättre energivärld är det viktiga framtidsmålet. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets skrivning på alla punkter i betänkandena 23 och 24 samt avslag på alla reservationer och de motioner som i övrigt finns i ärendet.
Herr talman! Slutsatsen av den här debattrundan kring näringsutskottets betänkande 23 kvarstår: Ingen har under tre och en halv timmes debatt påvisat något fel i vad jag påstått — det finns inga särskilda, nya säkerhetsskäl förknippade med avfallshanteringen som motiverar villkorslagen. Det är i dubbel mening en kärnfråga i dag.

Herr talman! Det verkar kanske litet tjatigt att så här omedelbart gå fram och upprepa vad jag sade i detta hänseende. Vi anser i folkpartiet att villkorslagen ger de regler som behövs för att regeringen skall kunna bedöma de tillståndsansökningar som kommer från kärnkraftsbolagen. Det har tidigare inte funnits regler som har reglerat avfallshanteringen och upparbetningen av kärnbränslet. Det tycker jag är en av de viktigaste orsakerna till att villkorslagen behövs.

Herr talman! Till följd av en resa, som jag strax måste påbörja, får jag gå in på herr Petterssons i Lund plats på talarlistan. Jag skall å andra sidan fatta mig mycket kort. Jag skall inte beröra den kritik av villkorslagen som helt nyss har framförts av Ingvar Carlsson och Nils Erik Wååg. Herr talman! Jag anklagar regeringen för att gravt ha misskött landet i en för vår samhällsutveckling utomordentligt viktig fråga — energipolitiken. Energipolitiken måste vara långsiktig, bygga på ett 10-15-årsperspektiv och präglas av stabilitet. Den kan inte bygga på improvisationer, tillfälliga kompromisser, taktiska manövrer — ty då vållar man landet stor skada. Den borgerliga regeringen har inte förmått utforma en långsiktig energipolitik präglad av ansvar för landet. I sak är partierna djupt oeniga. I det läget har energipolitiken under dessa månader präglats av det dubbla syftet att dels till nästan varje pris värna den politiska makten för borgerligheten och klamra sig fast vid taburetterna, dels att, också till nästan varje pris, rädda ansiktet på centerpartiet. Denna borgerliga energipolitik har för det första redan vållat oss mycket stora kostnader i effektivitetsförluster, i planeringsförluster, i minskad - Nr 107 arbetsglädje och trygghet för dem som arbetar på området. Det är sä Torsdagen den kerligen redan hundratals miljoner kronor som har förspillts och förslösats 14 april 1977 på det sättet. AES MEET ES Den borgerliga energipolitiken har för det andra skapat en stor otrygghet = Särskilt tillstånd att för enskilda människor som förmenas klara besked. Arbetarna, tjänste = tillföra kärnreakmännen och teknikerna i Forsmark, i Oskarshamn, i Västerås, i Karls — tor kärnbränsle, krona, i Finspång och på många andra platser får inga klara besked.

Herr talman! Jag kan i och för sig inte hindra herr Palme från att lämna den här lokalen så fort han vill. Men jag har ändå några kommentarer till det han har sagt, om han vill lyssna på dem. Det är klart att den främste målsmannen för den kärnkraftspolitik - Nr 107 som hittills har förts i det här landet känner sig irriterad en sådan här dag — det kan jag förstå. Det är en anklagelse som ligger i villkorspropositionen, riktad mot den tidigare regeringen för dess ansvarslöshety I för dess lättsinne när det gäller att behandla avfallsfrågorna. Uppfatta = Särskilt tillstånd att det gärna så, herr Palme! Jag tycker att det är en korrekt beskrivning. = tillföra kärnreak Man önskar naturligtvis alltid att kunna föra energipolitik — och politik tor kärnbränsle, över huvud taget — långsiktigt. Så mycket medvetenhet om behovet av m.m. att samla erfarenhet hade ändå den gamla regeringen att man förutsatte ett nytt energipolitiskt beslut redan efter tre år, 1978. Detta är också vad vi förutsätter. Det hade inte sagts någonting av den gamla regeringen före regimskiftet om att man tänkte underbygga detta beslut med en bred utredning av den typ som energikommissionen representerar. Den är inte en vanlig statlig utredning, den är en utredning som tar upp och prövar vartenda väsentligt område på det energipolitiska fältet. Och behovet av att göra detta är stort. De problem som skulle lösas 1975 finns kvar i dag olösta. Omedelbart före valet talade herr Palme i tidningen Vi om att alla problem var lösta, och han hänvisade till en helt enig svensk utredning med representanter för alla riksdagspartier och med oberoende experter, som skulle ha sagt att redan dagens teknik erbjuder tillfredsställande möjligheter att hantera och förvara använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Då talade herr Palme mot bättre vetande — veckorna före valet i konsumentkooperationens tidning. För det första var det ingen enighet i den utredningen. För det andra hade redan de remissvar börjat strömma in som gav en helt annan bild av hur vetenskapsmän och forskare ser på dessa frågor. I dag är det bekräftat av alla direkt berörda att avfallsfrågorna icke är lösta. Varför satsar annars svensk kraftindustri och kraftföretagen på ett 40-miljonersprojekt? Vad hade hänt med den gamla regeringens politik? Den frågan är i hög grad befogad. Hade vi fått veta mer till 1978 om inte kraven ställts? Dessa företag är inte ensamma. ASEA:s forcerade satsning på sitt högtrycksprojekt är ett annat exempel. Världen över börjar man nu på allvar diskutera avfallsfrågorna, och man är beredd att ställa upp och hjälpa till i det svenska arbetet. Här ställs nämligen kraven och preciseras vad som måste uppfyllas innan man tar nya reaktorer i drift. Jag skall inte gå in på allt det som herr Palme sade. Han talar om hot mot vår energiförsörjning. Vad skall man då säga om den regering som under 1950-, 1960 och 1970-talen byggde upp det svenska oljeberoendet till 70 96 av den svenska energibalansen? Det är fantastiskt att höra att vi hotar energiförsörjningen, att vi skulle snöpa forskningen när vi omfördelar anslagen till de enda alternativa energikällor som står till förfogande i framtiden. Måttet hade väl varit rågat om den socialdemokratiska minoriteten i näringsutskottet hade fortsatt att satsa på bridteknologin också, medan USA trappar ned sin verk 7 samhet på det området. Så långt gick man inte, men det var bra nära. Egentligen handlar villkorspropositionen och den här debatten bara om en enda grundläggande fråga, herr Palme. Skall vi kräva trygga lösningar på kärnkraftens avfallsproblem nu — det borde ha varit gjort för åtskillig tid sedan — innan nya reaktorer får tas i drift, eller skall vi vältra över problemen på andra efter oss? Kort sagt: Skall vi ta vårt ansvar eller skall vi lägga det på de medborgare som lever efter kärnkraftsparentesen, som allt fler börjar tala om? Är det vad vi skall göra? Jag vill gärna ha ett svår på den frågan, om det finns något svar.

Herr talman! Jag är alls icke irriterad över villkorslagen, eftersom jag när den presenterades första dagen sade att ”detta är kejsarens nya kläder”, och det förblir den. Det finns inga befogenheter i den som inte regeringen har redan nu. Vi låg kanske bland de främsta i världen när det gäller att ta upp avfallsfrågan genom att tillsätta Aka-utredningen. Inte skall herr Johansson inbilla någon att ASEA startade sitt experiment efter att vi hade fått en ny regering. De hade hållit på länge naturligtvis. Frågan var inte om det går att lösa problemet, utan vilken är den lämpligaste tekniska lösningen. Så har jag alltid betraktat det. Då det gäller forskningen tror jag att det är mycket riktigt när en svensk forskare jämför den nuvarande energiministern med Lysenko och den stämning som rådde i Sovjetunionen under hans tid. Man försökte snöpa ett forskningsområde som icke stämde med de egna doktrinerna, och det är det farligaste en politisk beslutsfattare kan göra. Det var ett slag mot säkerheten, därför att vi kommer att ha kärnkraft bra länge här i landet. Vi måste hela tiden forska vidare när det gäller säkerheten. I säkerhetsfrågorna var vi föregångsmän och tänker fortsätta att vara det. Ni har lovat att avskaffa kärnkraften till 1985. Fälldin har lovat det, men han håller sig undan — jag får väl lasta det på hans Sancho Panza. Ni har lovat att de byggen som är på gång skall avbrytas eller i varje fall icke laddas.

Detta är en oansvarig politik. Skall de laddas, skall de användas eller ej? Om de inte skall användas, stoppa då byggena. Fortsätter ni att bygga utgår ni från att de kommer att laddas och användas.

Herr talman! Jag fick inte svar på min slutfråga, men jag hade tyvärr rätt svaga förhoppningar om det när jag ställde den. Herr Palme påstår att atomenergilagen kunde ha använts. Min fråga blir: Varför gjorde ni inte det då? — Jag kanske kan få svar på den frågan i stället, om den — Nr 107 är mer lätthanterlig. Dessutom: När det gäller forskningen har vi höjt anslagen till säkerhetssidan. Försök inte förvända synen på folk genom att påstå något LL annat. Det går att läsa i det andra av de två betänkanden som vi behandlar = Särskilt tillstånd att just nu. Vad vi däremot har gjort är att vi har omfördelat anslagen från = tillföra kärnreakatt avse forskning om nya reaktorsystem, forskning om briderteknologi, — tor kärnbränsle, till forskning om alternativa energikällor.

Herr talman! Det är alltid regeringen, och sedan riksdagen, som måste ta ansvaret för säkerhetsfrågorna. Ni kan icke skjuta över det på kraftföretag eller andra. Det ansvaret har vi tagit, och det står vi för. Ni har i taktikspelets tecken försökt skaffa er andrum genom att skjuta 79 över det på kraftföretagen. Det finns många socialdemokrater som delar vår uppfattning, sade energiministern. Vilken uppfattning? Vilken är regeringens energipolitik? Skall kärnkraften vara avskaffad till 1985? Står det löftet kvar? Skall ni bryta de pågående byggena så fort kontrakten kan sägas upp? Står den uppfattningen kvar? Skall ni inte ladda något kärnkraftverk utöver dem som redan nu finns? — Vilken uppfattning? Det jag anklagar regeringen för är att den icke har någon energipolitik utan bara ett taktiskt spel, och det är att gravt missköta landet. Ni har lagt ned pengar, sade energiministern. Ja men, om ni verkligen ville stoppa kärnkraften, varför gjorde ni då inte det? Här läggs miljard på miljard ned av era pengar — skattebetalarnas pengar som ni föreslår riksdagen att anslå — och då säger ni: Det här skall vi aldrig använda. Hur långt skall ni då pressa de vanliga lönearbetarnas standard för att tillfredsställa centerns olika vågor och taktiska utspel? Som den Åsa-Nisse-marxist han är försökte nu energiministern hävda att vi fört ett spel med storfinansen. Det visar att han aldrig har begripit vad som är kännetecknande för svensk arbetarrörelse. Vi har från början förstått att skall man skapa sysselsättning här i landet, skall man skapa hyggliga reallöner och levnadsvillkor, skall man kunna lösa de sociala problemen, då måste man slå vakt om och utveckla industrisamhället. Annars hade vi suttit kvar i backstugor och torp, i svälten och nöden på den gamla landsbygden. Och det samhället vill vi icke tillbaka till. Det är skälet, och den politiken för vi trots vår kritiska inställning till kapitalismen. Vi vet att vi måste fortsätta att värna och utveckla industrisamhället, om vi skall vara starka som nation. Från den linjen skall inga sådana här mer eller mindre ockulta stämningar få oss att vika.
Herr talman! Vilken energipolitik, frågar herr Palme. Den som står i regeringsförklaringen, den som vi steg för steg håller på att förverkliga, den som innebär att man skall lösa problemen innan man, som ni vill, förvärrar dem. Vi har inte vältrat över det slutliga ansvaret på kraftföretagen, men det är de som skall visa på lösningarna av de problem som måste få sin lösning. Tyvärr — eftersom vi redan har dem! På grund av de mer än 40 tonnen avfall om året kan vi tvingas att acceptera mindre goda lösningar. Låt mig sedan beträffande personliga tillvitelser säga att man i det här jobbet lär sig att inte bry sig om dem, och det gör jag inte heller i det här fallet, herr Palme. Man blir inte särskilt sårbar om man tror på den politik man för. Jag hoppas verkligen att ni inte tror på den politik som ni hittills har drivit. Tyvärr är det den socialdemokratiska ledningens kärnkraftspolitik som hittills har fått dominera. En sak har jag emellertid efter hand blivit alltmer övertygad om: socialdemokratin är ingen folkrörelse för kärnkraften. Sådana folkrörelser finns inte. Det är alltid en tröst.

Herr talman! Vissa centerpartister har i dag från denna talarstol skrutit över den extra satsning på forskning kring alternativa energikällor som föreslås i budgetpropositionen. Låt mig bara säga mot bakgrund av det eviga tal som från det hållet förts när det gäller möjligheten av ett snabbt nyttiggörande av alternativa energikällor att dessa ingenting annat är än en droppe i havet. Jag fäste mig speciellt vid energiministerns yttrande därvidlag. Jag vill på den punkten påminna honom om att vad han i det sammanhanget förtiger är att han drar ned inte bara på anslagen till fissionsforskning, på vilken vi har haft en del kritiska synpunkter, utan också på anslagen = Nr 107 till forskning kring energisparande. Därigenom blir den saken betydligt Torsdagen den mindre heroisk. Det är i själva verket fråga om en mycket liten ökning 14 april 1977 av anslagen till forskning kring alternativa energikällor. pre Jag skall, herr talman, i första hand beröra vad herr Börjesson i Glöm = Särskilt tillstånd att minge tog upp, nämligen näringsutskottets betänkande nr 24 om ener = tillföra kärnreakgiforskningen. Där finns också en kuliss, som har rests i syfte att dölja — tor kärnbränsle, centerns krokiga och svekfulla väg i kärnkraftsfrågan, nämligen de om = m.m. disponeringar av energiforskningsanslaget som energiministern har föreslagit. De är ganska små men har inte utan vidare accepterats av utskottsmajoriteten. Utskottets skrivningar tyder klart på att man med viss vånda har accepterat den mycket snabba neddragning av fissionsforskningsprogrammet som förordas i budgetpropositionen. Det finns anledning påpeka att forskningsoch utvecklingsarbete aldrig kan vara någon ettårsverksamhet. Ryckighet och tvära kast leder till svårigheter för den inblandade personalen och äventyrar framför allt möjligheterna att få ut några vettiga resultat. Detta gäller i allra högsta grad också energiforskningen. Det var därför som riksdagen 1975 lade fast ett treårsprogram för energiforskning som slutade på 366 milj.kr. Två tredjedelar av dessa pengar är nu satsade, och vad vi i dag har att diskutera och besluta om i riksdagen gäller i stort sett de återstående 130 miljoner av forskningspengarna som avser budgetåret 1977/78. I årets budgetproposition vill nu energiministern med några raska snitt göra processen kort med betydande delar av forskningsprojekten inom delprogrammet fissionsforskning. Från socialdemokratiskt håll ser vi en sådan snabb och kraftig neddragning som ytterst betänklig av flera olika skäl. För det första har den energikommission som nu arbetar med underlaget för 1978 års energipolitiska beslut faktiskt handlingsfriheten mellan olika energiförsörjningsalternativ inskriven i sina direktiv. Att nu, ett år före energikommissionens betänkande, gå in och ändra på den beslutade inriktningen av energiforskningsprogrammet vittnar enligt vår uppfattning om en klåfingrighet, som knappast kan ha någon reell förankring inom regeringen i dess helhet. Den neddragning som energiministern föreslår i budgetpropositionen innebär ett försök att gå händelserna i förväg, som centerpartiets koalitionspartner i regeringen borde ha varit mer uppmärksamma på. För det andra innebär energiministerns förslag, som nu utskottsmajoriteten i stort sett ställt sig bakom, just på grund av att forskning och utveckling inte är någon ettårsverksamhet, en värdeförstöring och i hög grad bortkastade pengar. Det var ju under det tredje året som många av de startade forskningsprojekten skulle ge resultat. Även tre år är i och för sig en kort period, men för de flesta forskningsprojekt inom energiforskningen gäller trots allt att det första året är en period av planering och förstudier och det andra året en period av datainsamling och påbörjande av analys eller experiment. Det tredje 83 året blir det år då resultaten kan börja färdigställas. Det är först då man får valuta för de satsade pengarna. Sammanfattningsvis: Att avbryta forskningsprojekt efter drygt halva tiden är som att betala två tredjedelar av priset men att kanske bara få ut 10 96 av en vara som man har beställt. Att avbryta i förtid kan också innebära stora problem för forskare och annan inblandad personal. För det tredje ingår bland de projekt som nu skall avvecklas, främst avseende framtida reaktorsystem, utvinning av uran och urananrikning, också bevakning av den internationella utvecklingen. Det avvecklingsanslag på 2 milj.kr. som föreslagits av energiministern räcker på intet sätt till att upprätthålla denna bevakning ens på en betydligt reducerad nivå. Detta minskar självfallet bredden i underlaget för framtida energipolitiska beslut, men också på en annan punkt kan en avrustning av forskningen på detta område på sikt leda till bekymmer. Det gäller Sveriges möjligheter att även i fortsättningen spela en aktiv roll i nedrustningsförhandlingarna och speciellt då de delar där vi tidigare kunnat vara aktiva, nämligen på kärnvapennedrustningens område. Utan viss egen forskning samt bevakning och kompetent utvärdering av utländsk forskning på de områden där energiministern nu vill sätta stopp minskar våra möjligheter att komma med konstruktiva förslag i de fortgående nedrustningsförhandlingarna i Genéve. Jag vill på denna punkt också citera vad nämnden för energiproduktionsforskning sade sammanfattningsvis, när näringsutskottet hade hearings med bl.a. detta organ angående energiforskningen: ”Inskränkningarna får klart negativa effekter i vad det gäller möjligheterna till utlandsbevakning samt till engagemang av universitetsoch högskoleforskare.

Nu skall det i rättvisans namn sägas att utskottsmajoriteten i någon mån har distanserat sig från budgetpropositionen. Utskottet har tagit intryck av den kritik som har riktats mot energiministerns benhårda linje.

Vi tillstyrker den ökning av forskningen rörande alternativa energikällor som förordas i propositionen, men vi anser också att ytterligare 6 milj.kr. bör satsas på delprogrammet Nr 107 Fissionsforskning för att klara de problem som jag just har beskrivit. Torsdagen den Utskottsmajoriteten vill satsa 114 milj.kr.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

Jag tror, herr talman, att det nu kan vara lämpligt att en gång för alla avslöja denna centerpartiska mytbildning. Jag vill göra det genom att redovisa några resultat från en internationell översikt på energiforskningsområdet som den statliga energiforskningsdelegationen har låtit göra. Den utredningen visar först hur energiforskningen snabbt har ökat i omfattning i världen sedan oljekrisen vintern 1973-1974. Ca 10 miljarder dollar, dvs. 45 miljarder kronor, beräknas världens länder satsa i form av statliga och privata pengar på detta område. Detta väldiga belopp för upp energiforskningen till en andraplats inom forskningen. Endast den militära forskningen har mer pengar till sitt förfogande. Men för den som intresserar sig för energisparande utgör denna rapport en nedslående läsning. Endast en ringa del av energiforskningspengarna går dit. Så har t.ex. USA på den statliga sidan avsatt så litet som 3 96 för energisparande. För Japan är satsningen så liten att inget belopp alls redovisas. Tyska förbundsrepubliken har avsatt omkring 1 96 av sina energiforskningsresurser för detta ändamål. Så går det vidare i land efter land i samma stil. Slutsatsen är helt klar. Det är en ringa del av olika länders energiforskning som gäller användarsidan och sparandet. Här uppvisar emellertid Sverige en radikalt annorlunda profil. På energiforskningsdelegationens kansli beräknar man att inte mindre än 43 96 av de statliga energiforskningsorganens pengar år 1976 gick till att hitta bättre metoder att utnyttja energi. Tas även företagens energiforskningspengar in i bilden bedömer man att andelen ändå blir så hög som en tredjedel av de totala resurserna. Därefter över till satsningen på alternativa energikällor, som också varit uppe i den här debatten. Den utgör också något av en restpost i internationella sammanhang. Slutsatsen av rapporten är här att en liten del, antagligen mindre än 5 96 av all energiforskning, ligger på den mycket långsiktiga fusionsforskningen, dvs. vätekraft. En annan liten del, sannolikt av samma storleksordning säger rapporten, ligger på de kontinuerliga, alternativa energikällorna i följande ordning: solenergi, geo 85 termisk energi, vindenergi och vågenergi. Men också här har Sverige sin egen unika profil. Jag ber herr Börjesson i Glömminge att notera det. På energiforskningsdelegationens kansli räknar man med att inte mindre än 30 96 av de statliga energiforskningsorganens pengar går till forskning kring alternativa energikällor. Den internationella siffran är knappt 10 96. Skillnaden mellan olika länder när det gäller satsning på kärnbränslecykelns olika steg är också intressant. Här ligger Sverige lägst bland jämförda länder, och Japan ligger i topp genom att satsa inte mindre än 90 926 av sina energiforskningspengar på kärnkraftsforskning. Slutsatsen är alltså helt klar: Sverige satsade under den socialdemokratiska regeringen i relativa tal väsentligt mer än andra jämförda länder på energisparande och alternativa energikällor. Jag menar att det vore bra om dessa grundläggande fakta kunde ligga med i bilden när vi i dag och även för framtiden diskuterar kring energiforskningen och det statliga energiforskningsprogrammet. Jag skall också göra några kommentarer i anslutning till de synpunkter som har varit uppe om möjligheten att snabbt ta de alternativa energikällorna i anspråk på allvar. Både folkpartisten Ångström och moderaten Wijkman yttrade sig på den punkten. Det gläder mig att kunna notera att de har en klar realistisk uppfattning. Den kan sammanfattas i att vi har en mycket lång väg kvar att gå innan de alternativa förnyelsebara energiresurserna verkligen i stor skala kan bli ett alternativ till nuvarande konventionella energiformer. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi stryker under detta här i dag, för det finns i debatten, både här i kammaren och kanske ännu mera ute i samhället, mycket överdrivna förhoppningar om vad man på kort sikt kan åstadkomma genom en satsning på forskningsplaner när det gäller de alternativa energikällorna. Det är alltså stora problem kvar att lösa, om man skall ha någon som helst kostnadsrealism med i bilden. Dessutom vill jag hävda att debatten om de alternativa energikällorna har en underlig slagsida också i ett annat avseende. Det gäller den nästan totala frånvaron av miljödebatt kring dessa alternativa energikällor. Det är trots allt så att de inte är helt okända för oss — man vet en hel del om dem på det teoretiska planet, man kan börja göra uppskattningar. Och här finns mycket stora miljömässiga problem som icke ett ögonblick tas upp, trots att diskussionen ibland förs av personer som har synnerligen stränga miljökrav när det gäller såväl kärnkraften som oljekraften. Ta bara det som herr Börjesson i Glömminge i dag har pläderat för här i kammaren — vindkraften. Hur ser det ut på den punkten, herr Börjesson? Jag skall bortse från de ekonomiska aspekterna — de är än så länge mycket bedrövande, men där kan vi kanske få en bättre utveckling på sikt. Men miljömässigt är situationen den, att skall man ersätta ett kärnkraftsaggregat med vindkraftverk som ger motsvarande energimängd skulle man behöva sätta upp 2 000 stycken 50 meter höga vindkraftsaggregat. Jag undrar verkligen, herr Börjesson, om ölänning arna är så förfärligt trakterade inför utsikten att man skulle sätta upp - Nr 107 de 2000 vindkraftverk som ni pläderar för. Torsdagen den Det är bara ett exempel på de miljöproblem som vindkraften orsakar. 14 april 1977 Sedan har vi bullerstörningar och många andra saker som kommer med Il i bilden. Särskilt tillstånd att Användning av biomassa, som är ett intressant utvecklingsområde för = tillföra kärnreakden framtida svenska energiforskningssatsningen, innebär att man skulle = tor kärnbränsle, ta väldiga arealer i anspråk för att odla snabbväxande sly, kan vi närmast — m.m. säga, som man skördar med korta mellanrum och som man bevattnar med konstgödselblandningar och liknande. Det är också något som man varit ganska entusiastisk inför, men jag undrar verkligen om naturvännerna i vårt land har satt sig in i vad det innebär landskapsmässigt och på annat sätt. Jag tror inte att de skulle vara så särskilt intresserade av att få den svenska naturscenen omvandlad till något slags jättelika slyområden över stora delar av vårt land. Detta är sannolikt heller ingen lösning som håller, i varje fall inte i den grandiosa skala som man ibland förespeglar människorna. Solvärmen medför också problem, bl.a. av ekonomisk art. När det gäller den mest gynnsamma formen av utnyttjande har man nu gjort ekonomiska kalkyler, och det visar sig att solvärmen, trots väldiga ansträngningar, fortfarande är fem gånger dyrare än vanlig värme. Jag skulle kunna gå igenom område efter område, där man bedriver energiforskning om alternativa energikällor, och peka på stora problem från både miljöoch kostnadssynpunkt. Därmed vill jag inte ha sagt att vi inte kan komma fram på den här vägen. Sannolikt finns det lösningar på sikt. Däremot vill jag understryka att det här är en mycket långsiktig fråga. Med det anförda ber jag, herr talman, att än en gång få yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge tyckte inte om att jag kallade den i varje fall anslagsmässigt lilla förändring som energiministern föreslår beträffande årets energiforskningsanslag för en kuliss. Men visst är det en kuliss, för om man hade menat allvar med sin till synes blinda tro på att snabbt kunna introducera alternativ till konventionell energiförsörjning i vårt land, hade man ju insett, herr talman, att det behövs inte bara 15 milj.kr. extra. Det behövs ett mångmiljardprogram, om ens det hade räckt — för i sista hand stupar det naturligtvis också på bristen på kompetent personal. Men det måste till helt andra summor än de 15 miljonerna, om man på något sätt skall kunna växla in de löften man givit om att skrota ned kärnkraften redan 1985. Jag tog vidare också upp frågan om hur vi i framtiden skall få kompetens att driva en aktiv linje i nedrustningsförhandlingarna i Genéve, om vi inte har en forskning på de områden som är aktuella i diskussionen. Vi har haft en mycket stor nytta av den forskning som har bedrivits på fissionsområdet i de statliga organen i Sverige och genom det kunnande som därigenom existerar. Skall nu energiministern få sin vilja igenom — låt oss anta det, även om prognosen i och för sig är den att han inte får det — så att han kan skrota ned kärnkraften med omedelbar verkan, vet vi att denna kompetens på grundval av ett kontinuerligt kunnande inte längre kommer att föreligga. Därav följer ganska naturligt att vi inte längre kan befinna oss framme vid frontlinjen när det gäller att diskutera dessa frågor i nedrustningsförhandlingarna. Därför menar vi att man från energiministern och även från utskottsmajoriteten åtminstone borde ha kunnat förvänta sig den generositeten att de forskningsprojekt som den svenska riksdagen år 1975 beslöt om inom ramen för ett treårigt forskningsprogram hade fått fullföljas.

Herr talman! Det gällde nu inte frågan om personalen på ert vindkraftverk. Om vi antar att de 12 kärnkraftsaggregaten ganska snabbt skall ersättas med vindkraftverk — jag bortser nu från alla andra problem som gör det helt omöjligt — är det 12 gånger 2 000 vindkraftverk som skall uppföras under mindre än en tioårsperiod i det här landet. En realistisk prognos för ianspråktagandet av alternativa energikällor måste därför vara mycket långsiktig. Tyvärr är det så, oavsett om man vill kalla en sådan prognos pessimistisk eller något annat. Jag är inte oense med herr Börjesson i Glömminge om det långsiktiga målet, men det finns all anledning att reagera mot de förväntningar som centern ständigt försöker skapa bland folk om att de alternativa energikällorna mycket snabbt kan ersätta framför allt kärnkraften. Det är fråga om ett program som måste löpa på kanske 30 eller 40 år, under vilken tid man successivt tar olika former av alternativa energikällor i anspråk. Det är fråga om en mycket långsam och gradvis introduktion, och man måste hela tiden mycket noggrant väga de merkostnader de nya energislagen medför i förhållande till de konventionella, som är de som vi under en lång tid framför allt måste räkna med. Det här är svåra problem. Centern lockar med att det går en enkel och rak motorväg till de nya alternativa energikällorna. Så är inte fallet. Före år 2000 har vi inte det stora utbyte av dessa energiformer som centern vill uppnå redan till 1985.

Herr talman! Debatten om kärnkraftens vara eller icke vara i Sverige förs med helt olika förutsättningar av dem som är anhängare av kärnkraftsutbyggnaden och av dem som är motståndare. De förstnämnda har bakom sig hela kärnkraftsetablissemanget: statliga verk, kraftbolag, tillverkningsindustri och diverse halvofficiella kommittéer och myndigheter. Lägg därtill den politiska övervikten, representerad framför allt av den oheliga alliansen mellan socialdemokrater och moderater, som har fått till följd den orimliga situationen att fackföreningarna — eller 89 åtminstone deras ledningar — och storföretagen har hamnat på samma linje. Man kan fråga sig om det tidigare har hänt att löntagare och arbetsköpare haft samma intressen. Det stora komplexet av kärnkraftsintressenter har under hela efterkrigstiden i lugn och ro fått bygga upp sina positioner. Det förtjänar att påpekas att de första kärnreaktorerna i Sverige liksom i andra länder ursprungligen byggdes för att ge material, plutonium, för atombombstillverkning. Tack vare ett starkt folkligt motstånd i vårt land under 1950-talet blev det ingen svensk atombomb. Den gången deltog socialdemokratin och fackföreningsrörelsen på den sida i kampen som alltid är den naturliga för ett arbetarparti, nämligen på folkets sida mot storfinansen. När således storfinansen och militärerna inte fick sin atombomb, med allt vad det skulle ha kunnat innebära av lönande vapenutveckling och vapenproduktion, satsade man i stället allt på vad man kallade ”atomkraftens fredliga användning”. Det visade sig vara en lyckosam och förtjänstrik satsning. Man har lyckats binda upp statsmakterna och genomdriva ett kärnkraftsprogram som är ett av de största i hela världen. På den vägen är vi ännu. Motståndarsidan har inte haft det lika bra förspänt. Detta beror till viss del på ett från kärnkraftsanhängarnas sida medvetet undanhållande av besvärliga fakta om kärnkraftens risker och dåliga lönsamhet. Men i början av 1970-talet gick det inte längre att sopa undan dessa besvärliga fakta. Allt fler rapporter talade sitt tydliga språk. Det stod klart att kärnkraften inte var den rena och billiga kraftkälla som dess förespråkare ville få oss att tro. Det är från denna tidsperiod, med uppskovet 1973 och det energipolitiska beslutet 1975, som motståndet mot kärnkraften började formera sig. Men motståndarsidans resurser har inte på långt när kunna mäta sig med dem som anhängarna har haft till sitt förfogande. Som alltid när det gäller grupper utanför de etablerade organisationerna har det rått en kronisk brist på pengar. Det är mot den bakgrunden man får se den motion om anslag till kommittén för folkomröstning mot kärnkraft som behandlas i betänkandet nr 23. Kommittén organiserar miljörörelser och politiska organisationer som är motståndare till kärnkraft och som arbetar för folkomröstning och för ett nej till kärnkraft. Utskottet har nu avstyrkt motionen med motiveringen att om det skulle bli en folkomröstning så skall alla meningsriktningar få anslag. Man hänvisar också till att regeringen utlovat stöd till liknande aktionsgrupper för information m.m. En intressant fråga i sammanhanget är varifrån kärnkraftsanhängarna får sina pengar till sin massiva propagandaapparat. Per Kågeson har i en artikel i Aftonbladet för en tid sedan pekat på hur kärnkraftsetablissemanget med hjälp av skattepengar exempelvis går ut med studiepaket till de svenska skolorna. Det rör sig inte om några billiga broschyrer, men de erbjuds gratis. Vem betalar? Det sprids också trycksaker till allmänheten, och det erbjuds bildband m.m. Vid varje kärnkraftverk finns påkostade och välbesökta propagandacentraler där man predikar kärnkraftens välsignelser. Dessa drivs med statliga pengar. Men utskottet anser att först om det blir en folkomröstning skall olika meningsriktningar få anslag. Vem har beslutat om den propagandakampanj för kärnkraft som nu bedrivs och som till stor del sker med statliga medel? Det ger mig anledning att vända mig till utskottets centerledamöter. Ni säger er ju vara motståndare till kärnkraften och vilja arbeta för att den skall stoppas. Det hade ju då varit ett lysande tillfälle att i praktisk handling visa att ni verkligen menar allvar och stöder det motstånd som finns ute i landet om ni röstat för det här blygsamma anslaget, men det har ni inte gjort — och jag förväntar mig heller inte att någon centerpartist skall stödja vår motion vid omröstningen här i kammaren. Centerpartiets representanter med statsministern i spetsen reser land och rike runt och lovar vitt och brett att avskaffa kärnkraften, men när det kommer till kritan ställer de upp bakom kapitalintressena som det borgerliga parti det är. Det är ett verkligt hyckleri! Jag mötte herr Olof Johansson i en debatt i Östersund just när villkorspropositionen blivit offentlig. Frågan om anslag till miljöorganisationer och kärnkraftsmotståndare kom upp, och han svarade att medel till motpropaganda självfallet skulle beviljas. För ett par veckor sedan mötte jag en annan centerpartist, herr Bengt Sjönell, ledamot av näringsutskottet, i en debatt här i Stockholm inför en publik av miljöaktivister och kärnkraftsmotståndare. Jag frågade honom om han var beredd att stödja den här motionen i utskottet men fick det undvikande svaret att energiministern hade lovat anslag. Det är naturligtvis svårt att offentligt erkänna att man inte står för de höga idealen — det går bättre i de lugna sammanträdesrummen. Herr talman! Vänterpartiet kommunisterna anser att det är en rättvisefråga att den stora ekonomiska övervikt som anhängarna till kärnkraft är i besittning av balanseras av anslag till kärnkraftsmotståndarna. Jag yrkar därför bifall till motionen 1976/77:400.

Herr talman! I Oskarshamns kommun, varifrån jag kommer, har vi sedan 1972 haft ett kärnkraftverk vilket varit i drift och producerat elenergi som matats ut på stamnätet. Det första aggregatet har en effekt på 450 megawatt. Sedan 1974 finns också aggregat 2 med en effekt på 580 megawatt. Vidare är det planerat och klart för ytterligare ett aggregat, populärt benämnt Oskar 3. Det skall ha en effekt på 1000 megawatt. Markområdet finns avsatt för denna reaktor sedan de första planerna på att förlägga kärnkraftverk till Simpevarp i nuvarande Oskarshamns kommun konkretiserades på 1960-talet. Kraftledningar har byggts och gator härför har röjts för tänkta elleveranser. En egen hamn med kaj, kran, farled osv. för verkets sjötransportbehov finns anlagda. Vägar har byggts och problemen med landkommunikationer har lösts på ett tillfredsställande sätt. Administrationsoch förvaltningsbyggnader finns också. Starten för byggandet på platsen för Oskarshamn 3 skulle enligt de ursprungliga planerna ha ägt rum i höstas, men som jag har påtalat i motion 1337, understödd av herr Rejdnell, folkpartiet, har de oklara uttalandena angående kärnkraften, som från regeringshåll gjorts sedan i höstas, medfört att byggandet av O3 vad avser arbete på anläggningsplatsen inte igångsatts. Jag har redan nämnt de arbeten och anläggningar som kraftbolaget OKG gjort och som således redan finns för ett aggregat 3 i Oskarshamn, men jag skall inte längre uppehålla mig därvid utan gå in på de problem som kommunen Oskarshamn redan fått genom framflyttad byggstart och som blir än värre, om byggnationen nu skjuts fram på obestämd tid genom statsmakternas agerande. Det är många i Oskarshamn som i dag är oroliga för kärnkraftverkets skull, men den oron beror på bristen på besked om sysselsättning och möjligheter till framtidsplanering. Det är kraftverkspersonal, det är anläggningsarbetare, det är företag — stora och små — och deras personal, underleverantörer, servicepersonal, bostadsbyggare, bostadsplanerare och kommunalförvaltning, som förutsatt att ett brett förankrat politiskt beslut skall gälla. Men sedan ett halvår tycks ingenting längre vara fast förankrat. En bred riksdagsmajoritet ställde sig 1975 bakom förslag om minst elva kärnkraftsreaktorer, bland vilka ingick O 3. I Oskarshamn har — grundat på statsmakternas beslut — samtliga politiska partier direkt eller indirekt, med undantag för vpk, tillstyrkt byggandet i yttrande enligt 136a § byggnadslagen. Det gjorde vi i fullmäktige 1974. Att uppföra en kärnkraftsreaktor innebär ett stort byggnadsprojekt. Det kräver lång planeringstid. Berörd kommun måste på ett tidigt stadium i sin planering beakta de effekter som etableringen av en arbetsplats med drygt tusentalet anställda under en period av fem, sex eller sju år medför i olika avseenden. Bostadsfrågan för anläggningspersonal är av särskilt stor betydelse för den kommunala planeringen. Andra frågor som berörd kommun har att bevaka gäller också ordnandet av allmän och kommersiell service. Herr talman! Jag vill även påminna om vad utredningen rörande miljöproblem m.m. i vissa industriområden — UMI -— sagt i sitt betänkande från 1975, där man bl.a. behandlat större industrietableringars inverkan på kommunernas planering. I betänkandet framställs krav på avsevärt bättre boendeförhållanden för byggnadsoch montagearbetare m.fl. personalgrupper under uppförandetiden. De hittills vanligen använda baracklägren i mer eller mindre omedelbar anslutning till arbetsplatsen anses i enlighet med de fackliga organisationernas krav böra ersättas med i princip samma boendestandard som gäller för permanent boende. Anläggningspersonalen aktualiserade starkt boendefrågan under uppförandet av Oskarshamnsverkets andra reaktor, den s.k. 02. Därför har Oskarshamns kommun på allvar inriktat sin planering och sitt bostadsbyggande på att så långt möjligt på ett tillfredsställande sätt möta behovet av tillfälliga bostäder för anläggningspersonalen vid upp förandet av O 2. Realiserandet av planerna har kommunen grundat på Nr 107 statsmakternas och vederbörliga myndigheters tillstånd för anläggandet av O 3 med början under 1976. Planeringsarbetet och bostadsbyggandet har så långt möjligt samordnats med kraftverkets personaloch tids+= so planering. Särskilt tillstånd att Resultatet av uppskovet med starten av anläggningsarbetet har för = tillföra kärnreakkommunens del redan blivit ett stort antal tomma lägenheter. Antalet — tor kärnbränsle, i kommunal regi byggda nu tomma lägenheter med åtföljande hyres = m.m. förluster kommer att öka allteftersom tiden för byggstart för O 3 uppskjuts. Snabb omläggning av bostadsproduktion är kostnadskrävande och ger också den negativa återverkningar på arbetsmarknaden. Propositionen med förslag till lag om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle m.m. behandlar bl.a. ersättningsfrågor vid eventuell avveckling av pågående kärnkraftsprojekt. Där sägs att det är riktigt att en eventuell avveckling av pågående projekt kan ske på ett sätt som tar all rimlig hänsyn till arbetstagarnas och de berörda kommunernas intressen. Men i lagtexten i propositionen tas ingen hänsyn till vad ett uppskov eller ett inställt byggande får för konsekvenser för kommuner och regioner. Det är oklart om och på vilket sätt kommuner kan ersättas för direkta kostnader som åsamkats dem genom vad som i vanliga fall brukar betecknas som lovvärd förutseende planering. Jag har efterlyst en meningsyttring från riksdagen som går ut på att kommun som åsamkas kostnader genom nya statliga åtgärder beträffande kärnkraftsbyggande skall få skälig ersättning härför. Utskottet hänvisar i denna fråga till energikommissionen och dess direktiv. Kommissionen skall redovisa ekonomiska och sysselsättningspolitiska konsekvenser av en eventuell avveckling av kärnkraften. Utskottet anser att frågan skall lösas av energikommissionen. Detta innebär, herr talman, en precisering av kommissionens direktiv, som annars på den här punkten är minst sagt vidlyftiga. Hittills har det gällt att redovisa konsekvenser av en avveckling. Nu får kommissionen i uppdrag att också komma med förslag till ersättning. Och i fallet Oskarshamn och reaktor O 3, herr talman, gäller det inte ersättning för avveckling utan ersättning för fördröjning. Kommissionen skall redovisa sitt uppdrag senast nästa halvårsskifte och då skall också, enligt ett enigt utskott, önskemålet i motionen bli tillgodosett. Det går inte i dag att exakt ange de ekonomiska förluster som kommunen kommer att göra och redan har gjort beroende på fördröjningen av byggnationen av O 3. Det kan bara konstateras att hade besked funnits om den nuvarande regeringens politik hade man vetat hur planeringen för framtiden skall ske. Om den politik som socialdemokratin stod för helt fått gälla hade såväl kommun som företag och enskilda sluppit alla de bekymmer för trygghet, sysselsättning, ekonomi och ovisshet som nu blivit följden av en mycket oklar energipolitik. I en motion av herr Gahrton och herr Hörberg från folkpartiet har det krävts att tillståndet för uppförandet av reaktor 3 i Oskarshamn skall 93 återkallas. Folkpartiet var med och gav tillstånd för O 3 i riksdagen 1975. Jag vill säga, herr talman, att det går inte att fladdra hit och dit med beslut av så stor samhällelig och ekonomisk betydelse. Det skall tas nya beslut om vår energipolitik 1978. Därmed avstyrker utskottet nu helt kort folkpartimotionen. Herr talman! Det är min förhoppning att byggandet av O 3 skall vara i gång 1978 när vi tar det nya energipolitiska beslutet.

Herr talman! Det var intressant att herr Börjesson i Glömminge tog upp den här frågan från den aspekten att det är beroende på bristen på byggnadsarbetare som O 3 inte har kommit i gång. Men det är inte på det sättet, herr Börjesson, att det skulle vara brist på byggnadsarbetare. I dag är det balans på arbetsmarknaden. Men det bygge som herr Börjesson nämnde, skogsägarnas industri i Mönsterås, kommer att trappas ned inom ett halvår eller ett år. Och då skulle arbetskraftsbehovet för O 3 ha börjat stiga - därmed hade man kunnat suga upp den arbetskraft som blir friställd från arbetsplatsen i Mönsterås. Kärnkraftsbygget i Simpevarp låg med i den planering som länsarbetsnämnd och andra hade gjort. Under några korta perioder skulle det ha blivit en viss överhettning, men som det nu är kommer det att bli mycket djupa vågdalar, herr Börjesson. Det kommer att orsaka att sysselsättningen blir ett problem framöver. Sedan gäller det här inte bara byggnadsarbetare, utan också annan arbetskraft som kan få sysselsättning vid en utbyggnad av det kraftverk vi här talar om. Herr Börjesson har tidigare sagt beträffande kärnkraftverket i Simpevarp: Har man två aggregat kan man också ha tre. När herr Börjesson nu motiverar den negativa attityd som regeringspartierna har intagit mot OKG tolkar jag honom så att hans negativa attityd inte bottnar i negativism mot kärnkraften, utan herr Börjesson är tydligen rädd för att det skall bli konkurrens om byggarbetskraften för skogsägarna när de bygger ut sin industri i Mönsterås.

Herr talman! När riksdagen år 1975 fattade beslut om riktlinjerna för energipolitiken, efter ett omfattande utredningsarbete och en intensiv energidebatt, var målsättningen att hålla tillbaka den totala energikonsumtionens tillväxt. Energiförbrukningen skulle bringas ned till en genomsnittlig årlig ökningstakt på 2 96 fram till år 1985 och man skulle uppnå nolltillväxt från början av 1990-talet. Vi bör därvid ha i minnet att den totala energiförbrukningen under tjugoårsperioden 1953-1973 årligen ökade genomsnittligt med 5,6 96. Enligt vad som är känt har inget annat land fattat ett politiskt beslut om en så stor återhållsamhet i energiförbrukningen som vårt. Då vi diskuterar denna målsättning bör vi också ha i minnet att vårt land har relativt dåliga yttre förutsättningar att vara ett energisnålt land. Vår geografiska belägenhet kräver enbart för uppvärmning av bostäder och arbetsplatser mycket energi. En liten befolkning utspridd över stor yta medför stora transportbehov med åtföljande energiförbrukning. Våra stora naturtillgångar skog och malm kräver redan i sitt första förädlingsled mycket energi. Detta är fakta som vi inte kan bortse från i en debatt om en tryggad energiförsörjning. Vi kan inte heller bortse från vårt stora oljeberoende. Hela 80 96 av vårt lands energiförsörjning är baserad på detta enda energislag. Det blev vi synnerligen brutalt medvetna om vid den s.k. oljekrisen 1973-1974 med åtföljande kraftigt stigande oljepriser. Vi klarade energikrisen då med ett nödrop, endast tack vare vår vattenkraft. Våra då välfyllda vattenmagasin tömdes helt. Värmeförsörjningen höll emellertid på att råka i direkt katastrofläge. Det är egentligen förvånande hur snabbt denna verkligt stora världskris fallit i glömska. Den offentliga debatten har under de senaste åren mest rört tvistefrågan om kärnkraften och mindre frågan om hur oljeberoendet bör minskas. För Sverige med sitt extremt höga oljeberoende är det den mest allvarliga frågan, allra helst som oljan snabbt kommer att bli en alltmer knapp resurs. Här vill jag gärna erinra om ett uttalande av verkställande direktören i Svenska Shell i Veckans Affärer av den 9 december i fjol: ”Oljeman som jag är kan jag inte annat än beklaga politikernas energigalenskaper. Man pratar om marschen ur kärnkraftssamhället, men har glömt bort den verkligt viktiga och strategiska marschen — den ur oljesamhället. Trots oljekrisen, trots det femfaldigt högre oljepriset, så lutar vi oss lugnt tillbaka och använder alltmer olja. Vad är det för typ av varningar som politikerna egentligen behöver?” Ja, det kan man fråga sig. Alla är vi väl medvetna om att oljan är den snabbast sinande energiråvaran och den mest användbara. Den borde inte brännas upp utan främst komma till användning där ekonomiskt rimliga alternativ saknas eller där oljans unika kemiska egenskaper kan utnyttjas. Sådana områden är kommunikationerna, den petrokemiska industrin samt kvalificerade användningsområden inom industrin. Energidebatten borde därför i första hand gälla frågan hur vi så snabbt som möjligt kan minska beroendet av olja i vår energiförsörjning. I särskilt hög grad borde detta gälla för ett land som vårt, som är mera beroende av olja än flertalet länder i världen och som saknar egna oljetillgångar. Vill vi minska oljeförbrukningen i vår energiförsörjning erhålls de största besparingarna genom reduktion av de ofta betydande omvandlingsförlusterna vid produktion av värme och el. En övergång till industriell oljeeldning, till fjärrvärme, medför en oljebesparing som beräknas uppgå till närmare 30 96. Fjärrvärme kan också relativt snabbt byggas ut att omfatta all slags bebyggelse i våra tätorter. Tillvaratagande av spillvärme och utnyttjande av kraftvärmeverk är andra exempel på åtgärder som snabbt kan ge resultat i form av minskad oljeförbrukning och minskad miljöförstöring. — Detta sagt som exempel på energisparmöjligheter där samhället bör göra bruk av tillgängliga styrmedel. Här kommer kommunernas energiplanering och den i dagarna framlagda propositionen med förslag till lag på detta område in i bilden. Jag avser inte att ta upp den till närmare granskning. Den får vi möjligheter att återkomma till längre fram. Men låt mig i detta sammanhang framhålla att skall det vara möjligt för de enskilda kommunerna att få fram energiplaner så är det nödvändigt att vissa grundläggande utgångspunkter och underlag verkligen finns att tillgå och att dessa har en tillfredsställande grad av stabilitet. Det gäller ej endast bostadsbebyggelse, industrietablering och andra lokala program utan i minst lika hög grad den övergripande energipolitiken. Frågor angående t.ex. kärnkraft, oljebaserad kraft, naturgas, satsning på vissa alternativa energiformer, finansieringsmöjligheter och statliga stödresp. prioriteringsåtgärder liksom energibeskattning och beredskapskrav kan vara av mer eller mindre avgörande betydelse för kommunernas ställningstagande. Skall den kommunala energiplaneringen bli meningsfull måste statsmakterna ge de primära planeringsförutsättningarna med tillräcklig framförhållning och målinriktning. Först då kan vi räkna på kommunernas medverkan i en mera målmedveten satsning på hushållning och sparande på energiområdet. Här krävs det en fast styrning av vår energiplanering från statsmakternas sida, om vi på allvar skall minska det stora oljeberoendet i vår energiförsörjning. Det är en arbetsuppgift som energiministern borde ägna kraft och intresse, och där det i sanning är mycket ogjort för att hålla tillbaka den totala energikonsumtionens tillväxt — det första och övergripande ledet i den svenska energipolitiken och i energihushållningens målsättning som riksdagen fastställde 1975. Denna inriktning måste med kraft fullföljas om vi skall uppnå målsättningen högst 2 96 i ökning av den totala energiförbrukningen. Det förutsätter en ordentlig satsning på en effektiv, närmast sträng, energihushållning framför allt med oljeprodukter. Lösningen på våra oljeproblem uppnår man förvisso inte genom att hålla antikärnkrafttal eller skriva resolutioner — det krävs praktiska och realistiska lösningar av våra framtidsproblem. En bit på vägen kan vi nå genom energihushållning och ett utvecklat energisamarbete mellan de nordiska länderna. Här utgör Nordels verksamhet ett bra exempel på praktiskt samarbete på elområdet. Det samarbetet bör byggas ut till att omspänna även andra områden för vår energiförsörjning. Fyndigheterna av gas och olja i Nordsjön utgör en utmaning och en möjlighet att utveckla energisamarbetet. Jag tog upp den frågan vid Nordiska rådets session i Helsingfors för någon vecka sedan. Efter att ha tagit del av den norske industriministern Gjerdes tal nödgas man emellertid konstatera att det ännu är för tidigt att med större bestämdhet uttala sig om möjligheterna att importera naturgas till Danmark och Sverige från den norska delen av Nordsjön. Statsminister Thorbjörn Fälldin uttryckte sig också med stor försiktighet om dessa planer: ”Vi har fått en redogörelse för dessa frågor av industriminister Gjerde. Låt mig bara säga följande. Vi har nu lärt oss åtskilligt om de tekniska och ekonomiska realiteter som styr utvecklingen på oljeoch gasområdet. De nordiska länderna har här begränsade möjligheter att påverka de internationella spelreglerna. Vi vet också att det krävs ett målmedvetet förberedelsearbete — inte minst när det gäller naturgasen, som ju är en ny energiform för flera av länderna i Norden. Vi begär inga särskilda förmåner. Däremot räknar vi med att den nordiska aspekten skall finnas med när de avgörande besluten om tillgångarna i Nordsjön fattas.” Låt mig i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på att naturgasen kan komma att minska vårt oljeberoende men endast ytterst marginellt påverka vårt elkraftbehov. Naturgasen ersätter i första hand oljan och inte elkraften. Vi bör givetvis så långt det är möjligt basera våra länders energiförsörjning på egna resurser. En sådan inriktning av vår energi försörjning är ingen i och för sig storstilad princip. Den kan heller inte i dagens situation upphöjas till någon allmän norm. Den skulle i så fall leda till en energiförsörjning där vi gjorde oss oberoende av oljan utifrån. Vi må sträva därhän, men inte på många år ännu kan vi utveckla stora tekniska energisystem utan att bli beroende av andra länders oljetillgångar. I Nordels rapport till Nordiska ministerrådet meddelas att flertalet av de alternativa metoderna för energiproduktion maximalt kan ge ett marginellt bidrag till energiförsörjningen på 1990-talet. För att uppnå detta krävs en icke obetydlig forskningsoch utvecklingsinsats. Det är klara och kalla fakta som ställer krav på ökade insatser på energiforskningens område. Här kan vi t. v. endast räkna med kärnkraften som det tunga inslaget, åtminstone fram till sekelskiftet. Reaktorteknologin har nu mer än 30 års utveckling bakom sig. Den kommersiella utvecklingen av elproducerande kärnkraftsreaktorer har pågått under väl 20 år. Trots all skräckmålning har under denna tid oss veterligt ingen människa dödats av verkningarna från radioaktiv strålning från något kärnkraftverk. Som jämförelse kan nämnas att enbart elektriska olycksfall i Sverige under dessa 20 år har berövat bortåt 400 människor livet. Detta inte sagt som något argument för att bemöta kärnkraftsmotståndarnas tal om kärnkraftens farlighet. Om orsakerna till motståndet mot kärnkraften kan man diskutera i det oändliga. Kärnkraftsmotståndarna låter sig inte övertygas av sådana fakta som de här anförda. Någon har sagt att människans fruktan inför steget in i superteknologins tidsålder är en drivande kraft i kärnkraftsmotståndet. Att denna fruktan kan upplevas som något påtagligt är sannolikt, om än inte alltid motivet för vederbörandes ställningstagande till vårt lands energiförsörjning. Man talar sålunda i allmänhet från kärnkraftsmotståndarnas skara om att kärnkraftens risker skulle vara av annan dimension än de risker vi upplever vid annan energiomvandling och vid nära nog all mänsklig verksamhet i vårt industrialiserade samhälle. Kärnkraftverk är inte fullständigt ofarliga, lika litet som någon annan form av mänsklig verksamhet. Men det måste om och om igen slås fast att ett kärnkraftverk aldrig under några omständigheter kan explodera som en bomb i Hiroshima eller Nagasaki. Säkerheten i kärnkraftverken är synnerligen hög. Det är vid det här laget ett tämligen känt faktum. Mera okänt är att det inte kunnat konstateras någon ökad frekvens av medfödda missbildningar, dödfödda, barnadödlighet eller abnormitet bland de ca 75 000 barn som fötts av föräldrar vilka fick utstå strålning från atombombningarna i Hiroshima och Nagasaki. Dessa krigshändelser har ingenting med kärnkraftverkens säkerhet att göra. Däremot kommer kärnkraftens avfallsproblem in i bilden. Här är plutoniumfrågan besvärlig, och vi bör därför i nuvarande läge avvakta med den s.k. upparbetningen och i stället lagra använt kärnbränsle. Jag har emellertid främst nämnt händelserna i Hiroshima och Nagasaki därför att jag är övertygad om att dessa händelser ingjutit skräck för kärnkraften även i fredliga sammanhang. Det är sådana skräckbilder som synes ligga bakom kärnkraftsmotståndarnas tal om ansvaret för de ofödda generationerna, om den okontrollerade tekniska utvecklingens hot mot människans miljö, om energislöseriet som sätter själva framtiden i fara, fördärvar jordens resurser och färdärvar livets struktur. Det är en debatt som i politiska sammanhang mera kommit att handla om grundläggande demokratiska begrepp, om framstegsoch reformtakt, om det allmännas förtroende för experter och politiker samt om massmedias roll än om hur energiförsörjningen skall kunna klaras. "Detta är en debatt som vi politiker måste vara lyhörda för men där vi framför allt måste vara medvetna om det ansvar vi har för energiförsörjningen i dag och inför morgondagen. Energifrågorna är av så långsiktig natur att de beslut som fattas i dag knappast kan förväntas få ett genomslag förrän om närmare tio år. Det tar 7 å 8 år att bygga ett storkraftverk på en ny plats och 4 å 5 år att bygga ett block på en befintlig plats. När riksdagen 1975 för första gången i sin historia fastställde ett energipolitiskt program var det en viktig förutsättning att den ekonomiska tillväxten inte skulle begränsas av brist på energi. Energiförbrukningens ökningstakt skulle begränsas till 296 per år i medeltal under åren 1975-1985. Oljeförbrukningen skulle då vara i det närmaste oförändrad. Elförbrukningen skulle tillåtas stiga med 6 96 per år. Detta program ansågs internationellt vara en mycket ambitiös målsättning. Regeringsskiftet betyder att den av riksdagen fastställda målsättningen nu är oklar för att inte säga förvirrad. Centerns enprocentsmål och dess kärnkraftslinje gör det omöjligt för kraftindustrin att ställa upp en hypotes över den framtida elförbrukningen och dess tryggande. Det är ett ansvar som den nya regeringen får ta för den just nu rådande situationen men framför allt för verkningarna i framtiden i form av brist på elkraft och därmed uppenbarligen också risk för elransonering. Låt mig här erinra om dagsläget. Elförbrukningen i landet har trots den dåliga konjunkturen ökat med mer än 8 96 under 1976 — i Sydsverige med 11 96, nära dubbelt så mycket som angavs i den prognos som gjordes upp 1975. Alla våra tillgängliga koloch oljeeldade kraftverk går för fullt. Också våra fem kärnkraftverk fungerar bra och svarar nu för mer än 20 96 av elproduktionen. Utan kärnkraftverken skulle vi i dag ha haft elransonering i vårt land. Det är dagens situation. Jag skall inte gå in på kärnkraftens avfallsproblem eller regeringens villkorslag, eftersom de frågorna redan har tagits upp av flera talare här i dag. Detsamma gäller frågan om ökat stöd till energiforskningen, där jag emellertid vill understryka angelägenheten av ökad satsning i enlighet med den reservation som föreligger från socialdemokratiskt håll. Låt mig endast slå fast att ingen teknisk verksamhet har blivit så ingående skärskådad från säkerhetssynpunkt som kärnkraften. Myndigheterna utövar kontroll på alla stadier och i alla detaljer under ett kärnkraftverks konstruktion, byggnad och drift. Myndigheternas säkerhets kontroll börjar således redan i projektstadiet och fortsätter i driften under reaktorns hela tekniska tid. Vad jag vet finns det ingen motsvarighet till en så ingående kontroll för annan teknisk verksamhet. Till slut. Det allvarligaste energipolitiska problem vi har att lösa — i ett land som vårt som saknar egna koloch oljetillgångar — är och förblir det starka oljeberoendet. Oljan importeras till 100 96, medan vi i fråga om kärnbränsle själva kan tillverka bränslestavarna i landet av importerat, färdiganrikat uran. Även om uran liksom olja måste betraktas som en politisk-strategisk råvara, är det ändå olika länder och intressegrupper som står för exporten av dessa båda varor. Skulle omständigheterna tvinga oss, är det ingenting som hindrar att vi själva bryter och anrikar våra egna uranfyndigheter, som uppgår till nära 20 926 av världens kända urantillgångar. Ännu så länge finns det sådan vetenskap och teknik i vårt land som kan utveckla de nödvändiga metoderna härför. Mot bakgrund av att vi måste räkna med framtida oljekriser — priskriser och försörjningskriser — innebär den svenska kärnkraften en betydelsefull diversifiering av vår energiförsörjning, som är ägnad att avsevärt öka vår försörjningstrygghet. Det är helt enkelt en självklar nödvändighet att vi diversifierar vår energiförsörjning på ett sådant sätt att landet inte råkar i kris om en energikälla blir avstängd. Därmed kan vi också uppnå ett minskat oljeberoende i vår energiförsörjning. Jag vill ännu en gång understryka att detta är den viktigaste frågan i vår energiförsörjningsdebatt.

Herr talman! På de få minuter som återstår till middagspausen skall jag bara säga några saker som jag inte hann med i det tidigare replikskiftet. Jag beklagar att det var nödvändigt att ändra på talarlistan. Jag vill anknyta till de uttalanden som gjorts angående villkorspropositionen, som påståtts vara onödig, olämplig och t.o.m. skadlig. I propositionen angav jag tre skäl för att lagreglera villkor av detta slag. För det första beaktades inte problemen med avfallshanteringen, när tillstånd meddelades för de reaktorer som ännu inte har tagits i drift —- Över huvud taget alla reaktorer t.o.m. nr 12. För det andra innebär villkoren en väsentlig inskränkning i tillståndshavarnas rättigheter. För det tredje kan villkoren få omfattande ekonomiska konsekvenser för företagen och samhället. Utskottets majoritet har ytterligare utvecklat skälen för att villkors-och ersättningsfrågorna bör regleras i lag. Jag kan helt ansluta mig till vad majoriteten sagt. Även om man, som reservanterna menar, hade kunnat ställa upp villkoren med stöd av atomenergilagen, så hade det varit nödvändigt att underställa riksdagen frågorna med hänsyn till ersättningskonsekvenserna. På den punkten tror jag mig ha funnit att det råder enighet. I förarbetena till atomenergilagen förutsätts det att ersättning skall kunna utgå till reaktorägare, när tillstånd återkallas eller man uppställer nytt villkor under tillstånds giltighetstid. En åtgärd av detta slag kan medföra betydande ekonomiska konsekvenser både för företaget och för samhället, och det är därför rimligt att riksdagen bereds tillfälle att yttra sig på förhand. Även reservanterna tycks anse att så bör ske. Därmed reduceras meningsskillnaderna i den frågan till en teknikalitet: I vilken form skall riksdagen höras — i form av att den antar en lag eller på något annat sätt? Lagformen har från juridisk synpunkt den fördelen att lagrådsgranskning skett, att regeringen och andra myndigheter blir bundna på ett annat sätt än genom ett riksdagsuttalande. Jag vill också framhålla att lagformen ger tillfälle till klargörande motivuttalanden och till en offentlig debatt. Om regeringen hade valt att använda atomenergilagen, hade ingetdera av detta kommit till stånd. Regeringen hade genom ett administrativt beslut ställt företaget inför fullbordat faktum, och någon politisk debatt hade det inte blivit annat än i efterhand. Den avgörande frågan är om vi skall låta ytterligare kärnkraftreaktorer tas i drift utan att avfallsfrågorna är lösta. Om detta sägs ingenting i reservationen, och det har jag tidigare beklagat. Reservanterna gör gällande att villkorsreglerna strider mot principen om lika behandling i lagstiftningen. Alla i kammaren vet att Oskarshamn 1 och 2, Ringhals 1 och 2 och Barsebäck 1 redan hade tagits i drift när regeringen fattade sitt beslut. Beträffande Barsebäck 2 var drifttagningen nära förestående. Övriga var under byggnad eller beställda. Det fanns mellan de tre kategorierna klara och relevanta skillnader som också avspeglar sig i lagförslaget. Varför ingrep vi då inte också mot de fem reaktorer som redan tagits i drift? Jag skulle vilja karakterisera läget så att det inte är möjligt att i ett slag rätta till följderna av den socialdemokratiska politiken. Vi har fått nöja oss med att ställa nya villkor i den utsträckning det varit praktiskt möjligt, dvs. beträffande reaktorer som inte har tagits i drift. Ersättningsreglerna finner reservanterna onödiga, närmast därför att de gäller bara ett fåtal reaktorer och att ersättningsfrågorna i första hand skall lösas förhandlingsvägen. Det är lätt att finna exempel på lagar som har stiftats för speciella situationer. Det mest bekanta exemplet är kanske den s.k. Lex Bogesund som tillkom uteslutande för att staten skulle kunna inlösa en vanhävdad jordbruksfastighet. Villkorslagen är långt ifrån unik i fråga om att innefatta en speciell reglering. Vad gäller ersättningsfrågorna är det riktigt att regeringen siktar på att lösa dem förhandlingsvägen, och det är givetvis en styrka för staten och en rättssäkerhetsgaranti för motparterna att vid dessa förhandlingar ha lagregler att falla tillbaka på. Reservanterna hävdar också att det råder stor ovisshet om tolkningen av vissa punkter i villkorslagen. Jag vill till detta säga att ingenting är så svårbegripligt som det man inte vill förstå. Samtidigt är det självklart att propositionen inte ger svar på alla de tolkningsspörsmål som lagen kan ge upphov till, men lagen är inte heller på denna punkt unik. Det finns gott om exempel på lagar, inte minst bland dem som tillkommit på senare år, som överlämnar ett större eller mindre antal frågor åt tillämpningen. Villkorslagen är dock granskad av lagrådet, och lagrådets påpekanden har i allt väsentligt beaktats. Vad har för övrigt socialdemokraterna för alternativ? Jo, den gamla atomenergilagen som inte ger någon som helst vägledning vare sig beträffande möjligheten att ställa villkor för avfallshanteringen eller när det gäller ersättningar. Villkorslagen ger en helt annan grund att stå på. Tesen att lagen är skadlig därför att den tvingar kraftföretagen till förhastade beslut är minst sagt svårförståelig. Lagen kräver säkra lösningar och förslaget har utlöst en febril aktivitet från kraftföretagens sida. På så sätt har den redan gjort nytta, och den kommer att göra ännu mer nytta. Handlingsfriheten vinns inte genom att ytterligare reaktorer tas i drift utan att avfallsproblemen lösts utan genom att kraven ställs nu. Med idrifttagning ökar beroendet av kärnkraften och därmed minskar även handlingsfriheten. I reservationen ägnas åtskillig uppmärksamhet åt frågan hur och var förvaringen av avfallet skall ske. Utgångspunkten för propositionen har varit att det är olämpligt att ange specificerade tekniska lösningar när det gäller hur förvaringen skall ske. I stället har jag angett vilka krav som skall vara uppfyllda för att förvaringen skall anses helt säker. Den självklara utgångspunkten är att förvaringsplatsen skall kunna användas så att avfallet isoleras för så lång tid som behövs för att aktiviteten skall ha minskat till ofarlig nivå. Bakgrunden till min ståndpunkt är självklar. I många länder och även i Sverige bedrivs nu en intensiv forskning för att lösa kärnkraftens avfallsproblem. Det vore direkt fel att nu ange hur förvaringen tekniskt skall vara anordnad. Svaret på frågan hur beror bl.a. på om upparbetning sker eller inte. Om man utgår från att förvaringen skall ske i Sverige ligger det närmast till hands att räkna med deponering i berggrunden. Men det är inte uteslutet att man kan finna lösningar som gör förvaring ovan jord möjlig. Om förvaring utomlands aktualiseras kan lösningarna variera beorende på om förvaringen sker i nationell eller internationell regi. Jag har med det sagda velat framhålla att det finns många varianter att ta hänsyn till när det gäller frågan hur förvaringen skall anordnas. Hur det sker blir till stor del styrande också för var det sker. I reservationen ifrågasätts att ordet ”var” har en mera allmän innebörd och åsyftar exempelvis en viss typ av geologisk formation utan hänsyn till belägenheten på viss ort. Angivandet av en viss geologisk formation kan, beroende på hur vanligt förekommande den är, mer eller mindre exakt avgränsa den tänkta förvaringsplatsen men utgör inte ett godtagbart svar på frågan var. Härför krävs att en plats eller flera tänkbara platser pekas ut även om det inte behöver ske på metern eller kanske ens kilometern när. Men den huvudsakliga lokaliseringen måste vara klar. Jag har velat anföra dessa synpunkter för att komplettera den tidigare debatten mellan utskottsrepresentanterna och kommentera de skäl som utvecklats och det synsätt regeringen anlagt på denna typ av lagstiftning. Jag vill till sist avsluta med en förhoppning om att vi också i fortsättningen har en livlig energipolitisk debatt. Det krävs för att vi skall få den demokratiska förankring för kommande beslut som är nödvändig. Ingen skall känna sig stå utanför, även om det här ofta gäller en debatt om tekniskt mycket komplicerade ting, som kanske för lekmannen är svårgripbara och svårförståeliga. Det är i varje fall min förhoppning att ingen skall känna sig stå utanför. Alla har ett bidrag att ge. Jag tror också att det är viktigt att vi ser på handlingsfriheten på lång sikt, att vi inte i dag utesluter energisystem och energipolitiska lösningar eller stänger vägen för de enda alternativ vi egentligen har för framtiden, de s.k. förnyelsebara energikällorna. För att vi skall lyckas med detta krävs en radikal hushållningspolitik, dvs. att vi håller nere förbrukningen och verkligen begränsar ökningstakten. Det ökar då hela tiden handlingsfriheten för framtiden. Självklart skall vi satsa på en trygg energiförsörjning. Tyvärr befinner vi oss i det läget att vi till 70 96 är beroende av importerad olja. Vi måste inom den ramen arbeta för att sprida leveranserna till fler leverantörer och lägga äggen i fler korgar än vi har i dag. Jag utgår ifrån att vi på den grunden borde kunna vara ense om tagen, t.ex. då det gäller det nordiska samarbetet om energipolitiken. Till sist måste vi vara beredda att ta vårt ansvar för ekologin. Det är det bästa sättet för oss att ta ansvar inför kommande generationer.

Herr talman! Birger Rosqvist har i sitt anförande före middagsuppehållet berört vissa ur kommunens synvinkel sett befarade påföljder vid en fördröjning av byggnationen av O 3. Det är också riktigt att vi i kommunen år 1974 var eniga, så när som på vpk, om byggandet av O 3, som då hade ordningsnummer 11. Jag tänker inte, herr talman, uppehålla mig vid villkorspropositionen i stort, utan endast beröra avsnittet om ersättningsfrågorna. I proposition 1976/77:53 har det klart uttalats vikten av att ersättningsfrågorna inte lämnas öppna på samma sätt som i atomenergilagen. Det sägs på s. 19: ”Det är viktigt att en eventuell avveckling av pågående projekt kan ske på ett sätt som tar all rimlig hänsyn till arbetstagarnas och de berörda kommunernas intressen.” Det är just kommunernas situation som vi tagit upp i motion 1976/77:1337. Hur påverkar då ett senareläggande eller inställande av ett kärnkraftsbygge den kommun som berörs? Ja, här har vi ännu inget fullödigt svar. Om O 3 inte kommer att byggas så vet vi från kommunal sida att vi måste tänka om när det gäller både vårt bostadbyggnadsprogram och övrig samhällsservice. Men hur det i detalj kommer att drabba kommunen i direkta och indirekta kostnader vet vi givetvis inte. En sak vet vi emellertid, och det är att genom att kommunen tvingats skära ner sitt bostadsbyggnadsprogram kommer vi att få sysselsättningssvårigheter inom byggsektorn. Kommunen har redan vidtagit åtgärder genom att vi — inte minst genom medverkan från det parti jag representerar — helt strukit 1977 års byggnation av flerfamiljslägenheter. Endast 168 gruppoch styckebyggda småhus kommer att byggas i år. Skall vi behöva stryka hela kvoten för år 1978 också — och vad får detta för följder? För år 1978 har vi planerat byggnation av totalt 336 lägenheter, inkl. småhus. Regeringen har de senaste månaderna på olika områden tvingats sätta in åtgärder för att trygga sysselsättningen. Här har vi en situation som vi på ett tidigt stadium kan överblicka och även till viss del förutsäga följderna av. Redan nu har Oskarshamns kommun stort inkomstbortfall på grund av outhyrda lägenheter. De kommunala bostadslägenheterna skulle vid 100-procentig uthyrning inbringa drygt 18,7 milj.kr. brutto. Under förra året fick vi en kraftig ökning av outhyrda lägenheter, som betydde drygt 1,1 milj.kr. i hyresintäktsbortfall. Kommunens ökade kostnader föranledda av ändrade kärnkraftsplaner kommer att få återverkningar i den kommunala verksamheten. Daghemsutbyggnaden kan komma i fara liksom serviceutbyggnaden för åldringsvården. Det kan inte vara rimligt att kommunen ensam skall stå för de smällar som kan uppstå vid ett eventuellt avbrytande eller i varje fall senareläggande av O 3 bygget. Utskottet har — enkelt uttryckt — spelat över bollen till energikommissionen. Man förutsätter att energikommissionen kommer att tillgodose de önskemål som framförts i vår motion, vilken berör ersättningsfrågorna. Jag kan inte förstå annat än att man bara skjuter problemen framför sig. En snabb behandling av ersättningsfrågorna hade underlättat kommunens fortsatta planering och möjliggjort en jämnare sysselsättning. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag anser det värdefullt att till riksdagsprotokollet få noterat det konstaterandet att utskottet inte tagit avstånd från ersättningsfrågan vad gäller kommunernas möjligheter att få ersättning från staten. Det är min förhoppning att energikommissionen tar fasta på detta och snarast presenterar godtagbara lösningar.